Herr talman! Den jämförelse mellan arbetsmarknadssituationen 1982 och 1984 som jag gjorde var helt föranledd av att finansministern själv gör en sådan jämförelse i sitt svar. Det är inte jag som gjort jämförelsen ursprungligen, utan det är finansministern som jämför situationen hösten 1982 med hösten 1984 och konstaterar — jag förmodar med en viss stolthet — att det är färre personer i öppen arbetslöshet under de tre månaderna augusti, september och oktober 1984 än 1982. Då noterade jag att i oktober månad — som är den mest intressanta och mest närliggande — är den öppna arbetslösheten högre i år än vad den var för två år sedan, vilket är ett ganska dåligt resultat i en mycket god konjunktur, som vi nu befinner oss i. Finansministern efterlyser alternativ i finanspolitiken. Jag är mäkta förvånad över detta, för Kjell-Olof Feldt vet mycket väl att folkpartiet i motioner till riksdagen senast nu i vår har presenterat sådana alternativ. Även finansutskottets och finansdepartementets egna beräkningar visar att vårt alternativ hade inneburit en stramare finanspolitik än den som regeringen har förordat. Det panikpaket som regeringen nu har gått ut med visar också att regeringens bedömning av behovet av en stram finanspolitik i våras var felaktig. Vi har däremot fått rätt i vår bedömning. Jag vill inte alls påstå att vi är några orakel som alltid har rätt i våra bedömningar — det går att finna många exempel på motsatsen om vi går tillbaka i tiden — men i detta fall hade vi rätt. Hade finanspolitiken lagts upp på det sätt som vi förordade i våra motioner i våras, hade man haft en större chans att klara inflationsmålet i år. Jag vidhåller att detta är korrekt. Jag förmodar att ett av skälen till att regeringen nu stramar upp finanspolitiken är att den därmed räknar med att få större chans att klara det inflationsmål som har satts upp för 1985. Det är svårt att se vad dessa åtgärder annars skulle vara motiverade av. Så till skattereformen, där finansministern och jag i olika roller har varit med från början och väl känner till förspelet och vad som har inträffat. Vad som hände efter regeringsskiftet 1982 var att socialdemokraterna bröt sig ur det tidigare samarbetet med folkpartiet och centern och bestämde sig för att på egen hand med kommunisternas hjälp här i kammaren justera skattereformen, bl.a. genom att införa en avdragsrätt för fackföreningsavgifter. Sedan har regeringen för 1984 och 1985 sänkt det redan låga inflationsskydd som fanns med i skattereformen i det ursprungliga beslutet, så att justeringen för 1984 bara blir 4 96 och för 1985 drygt 2,5 20, samtidigt som inflationstakten är betydligt högre. Effekten av att regeringen införde det sänkta inflationsskyddet är bl.a. att vi kommer att få högre marginalskatter och högre inkomstskatter än vi skulle ha fått ifall intentionerna från 1982 hade fullföljts. Finansministern påstår också att folkpartiet skulle ha lagt fram en rad utgiftskrävande förslag under det år som jag har varit partiets ordförande, och han nämner två exempel. Han nämner biståndspolitiken, där vår linje har varit att man skall hålla fast vid enprocentsmålet, dvs. att 190 av de samlade inkomsterna i Sverige skall ges i bistånd till de fattiga länderna. Där har vi samma uppfattning som den socialdemokratiska partikongressen. Jag förmodar att regeringen också på den punkten kommer att följa kongressen, även om kongressbeslutet innebar att regeringen fick en rejäl bakläxa. De 150 milj.kr. som vi har velat satsa utöver vad regeringen har satsat på biståndet har vi finansierat i vårt budgetalternativ, som trots detta innebar en ca 10 miljarder kronor starkare budget för kalenderåret 1985 än regeringens förslag. Kjell-Olof Feldt nämner familjepolitiken. Det är riktigt att vår bedömning är att barnfamiljerna är överbeskattade, att det vore mycket rimligt att minska beskattningen av barnfamiljerna och att detta får betalas av andra än barnfamiljer. Vi har också för den reform som partistyrelsen förelägger vårt landsmöte om ett par veckor anvisat en fullständig finansiering. Den familjepolitiska reformen betalas till sista kronan genom en omfördelning inom skattesystemets ram. Det finns alltså inget som helst underlag för Kjell-Olof Feldts påstående att vi skulle ha föreslagit väsentligt högre utgifter. Jag har haft ytterligare en diskussion med regeringsföreträdare om budgeten, och det gällde hur pengarna skall användas, om vi säger att det går att uppbåda några hundra miljoner kronor i budgeten för att göra socialpolitiska insatser under de kommande åren. Kjell-Olof Feldts kolleger i regeringen hävdar att pengarna skall satsas på att förbättra förmånerna i delpensionssystemet. Vi tycker att det är viktigare att satsa dem på att ge gamla och handikappade människor möjlighet att få ett eget rum. Men inte heller i detta fall är det fråga om någon miljardrullning, som Kjell-Olof Feldt antyder, utan det är fråga om att använda precis samma pengar som regeringen har utlovat skall användas i den budget som enligt vad finansministern har varit vänlig nog att upplysa kommer att läggas fram i januari nästa år.

Herr talman! Med risk för att Bengt Westerberg och jag börjar uppfattas som två tidigare kontrahenter i ett brustet äktenskap, som inte kan låta bli att fortsätta gräla på varandra om det som ägt rum under förflutna år, måste jag protestera mot det han sade på en punkt. Han säger att vi justerade skattereformen genom att bevilja rätt till avdrag för fackföreningsavgiften. Jag tycker att det är en fullständigt orimlig ståndpunkt. På samma sätt skulle han med det vanliga folkpartistiska språkbruket kunna säga att vi svek skattereformen genom att föreslå en höjning av bensinskatten eller en sänkning av avdragen för pensionsförsäkringen. Nog kan väl Bengt Westerberg mer om vårt skattesystem än vad han visar genom att hävda att en avdragsrätt av det slaget inte har något att göra med hur vi utformar skatteskalor och det s.k. inflationsskyddet. Men jag tycker att det Bengt Westerberg säger om folkpartiets finanspolitik är intressant. Han är mycket stolt över att han intar samma ståndpunkt som den socialdemokratiska partikongressen och vill stå fast vid enprocentsmålet när det gäller u-hjälpen. Men det är finansierat, säger han. Han är också, antar jag, stolt över sina stora åtaganden när det gäller familjepolitiken. Men de är finansierade, säger Westerberg, dvs. de ökar inte budgetunderskottet. Han tycker också att det är viktigt, och det kan man hålla med om, att våra åldringar skall ha bättre vård. Men det är finansierat, säger Bengt Westerberg. All right, anta att vi finansierar alla era reformlöften — det var ändå inte det Bengt Westerberg talade om i sitt första anförande. Där sade han att han vet hur vi skall skära ned utgifterna så att de minskar budgetunderskottet. Det enda han kan stå här och tala om är att han inte ökar budgetunderskottet, men av mig kräver han att jag skall minska budgetunderskottet. Var finns de förslagen i folkpartiets nuvarande program? Det är bara på en enda punkt som ni, folkpartiet, centern och moderaterna, eventuellt skulle kunna ena er om någonting som liknar finanspolitik, och det är att ni vill ta mera pengar från kommunerna. Det var den punkt som i våras utgjorde den egentliga skillnaden mellan regeringens politik och oppositionens. Man skulle alltså överföra mer inkomster från kommunerna till staten. Vad det innebär för t.ex. arbetslösheten tycker jag är förtjänt av en närmare analys. Bengt Westerberg kan i ena stunden stå och säga att regeringen inte klarar upp arbetslösheten, i den andra kan han möjligen säga att den kommunala verksamheten direkt måste skäras ner för att staten skall kunna ståta med ett lägre budgetunderskott. Vi vet att kommunerna sparar och gnetar f. n., men vi vill se det på det sättet att det ankommer på staten själv att klara sina egna besparingar. Vi såg det som inte så förfärligt modigt av den tidigare riksdagsmajoriteten att på våra kommunalmän lasta över ansvaret för var det skulle skäras ner, vilka som skulle få sämre vård. Om vi plockar 5 miljarder från kommunerna, som folkpartiet vill, hur kan Westerberg då garantera att det inte går ut över åldringsvården, att man inte packar in fler gamla människor på rummen, därför att Westerberg eller vem det nu kan vara tar hand om deras pengar? Måste man inte ha litet konsekvens och samband i sin ekonomiska politik? Det måste vi kräva också Jag blir kanske inte så tagen av Bengt Westerbergs krav på en skärpning av finanspolitiken och att denna skulle ha kunnat föras på ett helt annat sätt under det gångna året. Jag tror nämligen att de borgerliga partierna fram till valet kommer att ha redovisat vallöften, sänkta skatter och ökade utgifter, som på nytt skulle innebära en fullständig katastrof för den svenska samhällsekonomin. Precis som ni systematiskt förstörde den mellan år 1976 och 1982 håller ni nu, var och en för sig, på att manövrera er in i ett läge där ni kommer att stå fast inför väljarna med en fullständigt vanvettig finanspolitik.

Herr talman! Debatten har nu kommit att handla om många saker vid sidan om de frågor som jag ställt. De frågor som Kjell-Olof Feldt inte har svarat på i sitt interpellationssvar tänker han tydligen inte heller nu besvara. Till de frågorna hörde vilka planer regeringen har på fortsatta marginalskattesänkningar efter 1985, mot bakgrund av att progressionen i det svenska skattesystemet är vårt kanske allvarligaste ekonomisk-politiska problem och att det därför är oerhört angeläget att minska denna. Det är förvånansvärt att Kjell-Olof Feldt inte kan ge något annat svar än en hänvisning till ett ställningstagande från den socialdemokratiska partikongressen. Kjell-Olof Feldt är också kritisk mot att jag när det gällde fackföreningsavgifterna använde uttryckssättet ”justera skattereformen”. Jag har faktiskt hämtat de orden från den av Kjell-Olof Feldt själv signerade proposition där förslaget om avdragsrätten framfördes. Där talades det nämligen om att man skulle justera skattereformen på två sätt, dels genom att göra vissa förändringar i inkomstskatteskalan, dels genom att införa rätt till avdrag för fackföreningsavgifter. Denna justering var motiverad av att inflationstakten efter devalveringen beräknades bli mycket högre för 1983 än de 5 1/2 90 som hade angivits som en förutsättning när skattereformen beslutades. Då tyckte också regeringen att skatteskärpningen skulle bli alltför stor om ingen justering gjordes. Under de diskussioner i vilka både Kjell-Olof Feldt och jag deltog under hösten 1982 framfördes från folkpartiet och även från centerns sida att ökningen i inflationstakten borde mötas med ett starkare inflationsskydd än vad som hade förutsatts i beslutet våren 1982. Kjell-Olof Feldt var själv inne på samma tanke när det gällde att möta dessa svårigheter, men han vek sig i slutändan för framför allt LO:s påtryckningar syftande till att en annan lösning skulle väljas. Det är därför som vi med mycket gott samvete kan tala om att det var regeringen och socialdemokraterna som hösten 1982 svek folkpartiet och centern i diskussionerna om skattereformen. Folkpartiets finanspolitik har, som jag nämnde tidigare, redovisats utförligt i två motioner under vårriksdagen, en i januari med anledning av budgetpropositionen och en i maj med anledning av kompletteringspropositionen. Av dem framgår alldeles klart att folkpartiets totala alternativ till regeringens budget innebär en förstärkning för helår räknat på ungefär 10 miljarder kronor. Våra totala besparingar summerar sig till 14 miljarder, förbättra den svenska ekonomin men av dessa använder vi 4 miljarder bl.a. till förbättringar för barnfamiljerna och till den ökning av biståndet som jag tidigare talade om. Nettobesparingen blir alltså 10 miljarder kronor. Detta borde Kjell-Olof Feldt känna till, om han tog sig tid att läsa oppositionens eller åtminstone folkpartiets ekonomisk-politiska motioner i riksdagen. Jag kan upplysa Kjell-Olof Feldt om att detta är en mycket läsvärd lektyr. Vi har f.ö. i dag väckt ytterligare en motion, som jag kan rekommendera till läsning och som handlar om politiken på medellång sikt. Kjell-Olof Feldt säger vidare att den åtstramning som vi föreslog, innebärande bl.a. minskning av statsbidragen till motionerna, skulle ha gått ut över den kommunala sysselsättningen. Ja, det förefaller ju nu inte längre som om den stora oenigheten mellan regeringen och oppositionen gäller hur mycket av åtstramning som behövs i finanspolitiken. Vi förordade på ett tidigt stadium att man skulle strama åt finanspolitiken under budgetåret 1984/85 och att detta borde ske genom minskning av offentliga utgifter, för att ge större utrymme för en sysselsättningsexpansion inom den privata sektorn. Kjell-Olof Feldt går nu ut med ett förslag om en åtstramning under detta budgetår i form av skattehöjningar, som enligt propositionen lär ge en effekt, räknat på helår, av ungefär 4 miljarder kronor. Detta är ju i praktiken ett erkännande från regeringens sida, och jag tycker inte att man skall hyckla på den punkten. Det är utmärkt att regeringen har kommit fram till denna insikt, som alltså innebär ett erkännande från regeringen av att den finanspolitik som den slog in på i våras var för svag. Om man då hade lagt fram en budget som hade inneburit en stramare finanspolitik, skulle man inte ha behövt det panikpaket som man nu under hösten rycker ut med. I den här propositionen säger regeringen uttryckligen, att skälet till att man väljer skattehöjningsvägen är att man har för kort tid på sig för att kunna gå fram någon annan väg. Skattehöjningarna motiveras av den dåliga framförhållningen från regeringens sida. Om Kjell-Olof Feldt nu åtminstone efteråt går tillbaka och läser folkpartiets motioner från i våras, skall han finna att vi påtalar denna risk att man hamnar i en tvångssituation om man inte fattar beslut i tillräckligt god tid. Om regeringen och riksdagen hade följt våra rekommendationer i våras, hade vi redan uppnått den åtstramning av finanspolitiken som Kjell-Olof Feldt nu vill åstadkomma genom skattehöjningar av olika slag. Jag tror att det skulle vara nyttigt för regeringen om den tog del av de ekonomiskpolitiska analyser som vi gör i våra motioner. Det kan ju tänkas att det också från regeringens egna utgångspunkter finns ett och annat korn i dessa motioner. Om regeringen hade lagt upp finanspolitiken på ett annat sätt redan i våras hade möjligheterna — jag vill upprepa det — att nå inflationsmålet 4 96 för i år varit mycket bättre. Då hade vi också haft ett bättre sysselsättningsläge, och det hade inte varit motiverat med de arbetsmarknadspolitiska och övriga åtgärder som regeringen nu föreslår. I så fall hade vi således sluppit regeringens andra panikpaket på mindre än ett halvt år.
Herr talman! Låt mig bara helt kort konstatera att om jag någonsin har lyssnat till någon som gett uttryck åt eftertankens klokhet, alltså till en person som kan titta i facit och som påstår att han redan tidigare visste precis hur saker och ting skulle göras, så var det i det här inlägget av Bengt Westerberg.

Herr talman! Anledningen till att vi har denna debatt i dag, herr finansminister, är att regeringen när riksmötet startade i år avgav en utomordentligt ovanlig regeringsförklaring. Den var anmärkningsvärd ur många olika synvinklar. Den innehöll inte vad den borde ha innehållit, nämligen en avisering om vad som skulle komma efter tre veckor, alltså skattepaketet eller panikpaketet, som Bengt Westerberg kallade det, vilket vi sedan fick kännedom om via ett pressmeddelande. Regeringsförklaringen innehöll dessutom polemik, något som vi har diskuterat i annat sammanhang. Den innehöll därtill, enligt Bengt Westerberg, en glättad beskrivning av den ekonomiska verkligheten i vårt land — och jag tycker att det är en riktig beskrivning som Bengt Westerberg har gjort i sin interpellation. Eftersom regeringsförklaringar av naturliga skäl inte är föremål för debatt här i kammaren när de lämnas tycker jag att det är viktigt att vi tar upp den debatten nu ii stället. Det är anledningen till att jag har begärt att få vara medi den här diskussionen. I den debatt som har pågått ett tag har olika saker kommenterats. Jag skall helt kort instämma i vad Bengt Westerberg har sagt när det gäller redogörelsen för arbetslöshetsstatistiken och de misslyckanden som regeringen har drabbats av när den skall uppfylla regeringens egna mål för inflationsbekämpningen. Kjell-Olof Feldt framställde sig själv och sitt parti i en positiv dager. Man skulle inom det socialdemokratiska partiet ha varit mycket mera samhällsansvarig när det gäller den ekonomiska utvecklingen under 1979 än inom något annat parti — som han uttryckte sig.

Det gav vi uttryck för när riksdagen hade sin slutdebatt om den ekonomiska politiken i juni 1979. Jag kan helt kort instämma i vad Bengt Westerberg sade om att vi naturligtvis kände oss svikna av socialdemokraterna när det gäller skatteuppgörelsen. Det är väl ingen nyhet. Det är egentligen ganska frestande att jämföra den här debatten med den förbättra den svenska ekonomin förbättra den svenska ekonomin debatten som fördes tidigare av bl.a. Kjell-Olof Feldt. Jag råkar ha ett citat med mig från tidningen Vi, där Kjell-Olof Feldt snarast vill ge intryck av att mittenpartierna hade avstått från strängt taget allt och att det var en utomordentlig skattereform. Citatet är oerhört belysande, bl.a. mot bakgrund av dagens debatt, och jag skall läsa upp det av det skälet. Det är omgivet av citationstecken, så Kjell-Olof Feldt måste väl ha godkänt den här versionen. Jag citerar direkt ur tidningen Vi nr 19 år 1981. ”Olof Palme och vi övriga i den socialdemokratiska förhandlingsdelegationen går upp till partistyrelsen, som är samlad till årsmöte i stora partilokalen. Det är en märklig upplevelse att komma in i lokalen. Det finns en spänning i luften som genast märks. Man undrar vad det är vi egentligen håller på med.” Efter en mellanrubrik fortsätter artikeln: ”Men så snart Olof Palme redovisar vad som har hänt och vad vi har uppnått, förändras stämningen. De ärade ledamöterna börjar le, ja man kan höra ett och annat skratt, och man börjar tala uppsluppet med varandra i bänkarna. Det är rätt få som yttrar sig, några frågor ställs, i övrigt tycker man att det är ett fantastiskt förhandlingsresultat.” Den här bilden som ni gav kan möjligen ha en viss del i förklaringen till den debatt som sedan har förts, efter det att ni ändrade i överenskommelsen. Jag tycker att det är viktigt att vi ibland talar i klartext i sådana här sammanhang — att politiska överenskommelser i det här landet, efter de erfarenheter vi haft, har fått ett devalverat värde. Låt mig kommentera några av påståendena i interpellationssvaret till Bengt Westerberg. När Kjell-Olof Feldt skall kommentera den glättade bilden tar han upp vad han kallar tillväxtmönstret, främst att utrikessektorn i den svenska ekonomin har gett ett kraftigt bidrag till den totala efterfrågeökningen i ekonomin sedan 1982. Detta ger naturligtvis en ofullständig bild av den svenska ekonomin; bilden blir både ensidig och felaktig. Även om det är riktigt att så har skett, tycker jag att man för fullständighetens skull också skall nämna en del andra saker samtidigt. För det första använder finansministern jämförelsetidpunkter som lämpar sig för att den egna bilden skall framstå som sannfärdig. Han jämför tillväxtmönstret helt korrekt vid två likartade faser av de två senaste konjunkturerna, dvs. han jämför 1979-1980 med 1983-1984. När han däremot skall beskriva arbetslöshet och sysselsättning jämför han den lägsta punkten i den förra konjunkturvågen med den sannolikt högsta punkten i den nuvarande konjunkturcykeln, dvs. oktober 1982 med oktober 1984. Genom att utgå från dessa olika jämförelseperioder för arbetslöshetens utveckling och det s.k. tillväxtmönstret, bekräftar finansministern att verkligheten när det gäller sysselsättningen och arbetslösheten inte tål korrekta jämförelser. Det är mycket tydligt, och det är mycket illustrativt. För det andra talar finansministern mycket litet om den snabba inflation som följde med politikomläggningen — som alltså var en följd av den stora devalveringen i oktober 1982 och som i sin tur lett till betydande fördelningspolitiska orättvisor. Från socialdemokratisk sida har man aldrig tidigare försökt dölja att devalveringar har sådana effekter. Jag minns särskilt uttalanden av Olof Palme under regeringsperioden 1976-1978. Det räcker med att hänvisa till pensionernas utveckling, dvs. den värdesäkring som aldrig blev av, eftersom devalveringen inte kompenserades för pensionärerna, samt de snabba kursstegringar som kom som ett brev på posten — ja, t.o.m. säkrare, nämligen som en omedelbar följd av devalveringen hösten 1982. Dessutom kan nämnas de högre företagsvinsterna, som i sin tur blivit ett problem i avtalsrörelserna — vilket inte, som tanken var, undanröjts genom avgifterna till löntagarfonderna. Kjell-Olof Feldt nämner inte heller den dyrare utlandsskuld som blev följden av politikomläggningen. Han följer så att säga regeringsförklaringens i det här fallet dåliga föredöme och ger en ensidig, ofullständig bild — dvs. en glättad bild — av verkligheten. Eftersom man hittills inte har klarat devalveringens eftervård har vi snart en situation där vi är tillbaka i samma konkurrensläge som devalveringen skulle hjälpa oss ur. Och den manövern går som bekant inte att upprepa hur som helst. Jag antar att ni menade allvar när ni i finansdepartementets pressmeddelande den 10 november 1982 skrev följande: 2. En aktiv kamp mot inflationen. Tidigare svenska devalveringar under senare år har inte åtföljts av en medveten anti-inflationspolitik. Den socialdemokratiska regeringen vidtar nu och planerar en rad åtgärder för att säkerställa att devalveringens vinster blir bestående, så att konkurrenskraften inte på nytt försämras. De flesta av de framgångsrika åtgärder som enligt detta pressmeddelande skulle vidtas återstår väl att vidta, eftersom resultatet är så mediokert. Sedan till ytterligare en underlighet i jämförelserna, som inte berörts tidigare i debatten. Det ansågs ju vara fel när vi hänvisade till internationella jämförelser före valet 1982, såvitt det gällde arbetslösheten. Nu hänvisar Kjell-Olof Feldt själv till internationella jämförelser. ”Under en period då arbetslösheten ökat i så gott som samtliga europeiska länder har sysselsättningen ökat och arbetslösheten minskat i Sverige.” Den debatten har förts tidigare. Det är inte så enkelt — det beror på hur man jämför. I varje fall har det inte skett någon förbättring i fråga om den öppna arbetslösheten mellan oktober 1982 och oktober 1984. Finansministern vidhåller däremot sin inställning till internationella jämförelser när det gäller inflationen, och man kan förstå varför. Där nämner han ingenting om den internationella utvecklingen. Vi har i dag ungefär samma inflationstakt som i oktober 1982, trots att OECD-området som helhet haft sjunkande inflation efter den tidpunkt jag nämnde. Därför blir inte en jämförelse särskilt smickrande för Sverige. Det är också detta som är så alarmerande inför framtiden. Vi har helt enkelt inte lyckats värna om devalveringens konkurrenshöjande effekter. Inflationsmålet för 1984 på 4 96 har uppgetts. Regeringen håller fast vid 3 26 som mål fram till december förbättra den svenska ekonomin förbättra den svenska ekonomin 1985. Men man skjuter avräkningens tidpunkt till en osäker framtid — ja, till efter valet 1985. Jag kan förstå att man väljer den linjen.

Herr talman! Bengt Westerberg har i sin interpellation ställt ett antal berättigade och för finansministern besvärande frågor. Att de ekonomiska problemen trots regeringens skönmåleri fortfarande är stora och olösta framgår inte minst av de propositioner som på senare tid lagts fram för riksdagen. Kjell-Olof Feldt och jag har i höst fört en debatt i Göteborgs-Posten där jag har blivit beskylld för att fara med osanning när jag har hävdat att prisstegringen inte avtar i Sverige. Faktum är dock vad som redan åberopats, att när socialdemokraterna återkom i regeringsställning låg inflationstakten strax under 8 0 — och det gör den nu också. Än allvarligare är att medan Sverige fram till regeringsskiftet följde den internationella inflationen nedåt har sedan dess den genomsnittliga prisstegringen inom OECD-området fortsatt att sjunka, vilket medfört en allt större skillnad jämfört med Sverige. I viktiga konkurrentländer som USA och Storbritannien är inflationstakten nu ca 496, i Tyskland och Japan omkring 296. Det betyder att den kostnadsfördel som den stora devalveringen gav snabbt försvinner. Finansministerns kamp mot inflationen har mest bestått av ord och av stora men tomma åtbörder i syfte att visa handlingskraft. Under våren var det angeläget att med hjälp av t.ex. prisoch hyresstopp slå vakt om inflationsmålet för 1984 på 4 96. I höst har det varit minst lika angeläget att överträffa detta tal — 4 90 — genom att tidigarelägga framtida prishöjningar till slutet av 1984. Syftet med att nu påskynda prisstegringen är att underlätta uppnåendet av nästa års inflationsmål på 3 70. Till den ändan skall vi t.o.m. börja betala 1985 års hyror den 1 december i år. Redan innan hyresstoppet hade upphävts och alla nya skattehöjningar föreslagits beräknade konjunkturinstitutet att konsumentpriserna under året skulle stiga med ca 6 26. Prisuppgången mellan 1983 och 1984 bedömdes bli nära 8 70. Efter vad som sedan har hänt kan prisstegringen under året väntas bli bortåt 8 26, dvs. dubbelt så mycket som det ursprungligen satta målet. De sammanlagda inflationsmålen för 1984 och 1985 kommer att ha spräckts redan före det andra årets början. Denna utveckling är särskilt oroande mot bakgrund av övervägandena i 1984 års långtidsutredning, vars förslag nyligen av regeringen vidarebefordrats i form av proposition till riksdagen. Det är uppenbart att prisutvecklingen följer katastrofalternativet i stället för det alternativ som skulle leda till åsterställd balans. Jag har mycket svårt att se hur vi skall kunna lyckas med den tänkta insvängningen på en balanserad bana fram till 1987, i synnerhet som vi får räkna med att vi nu går mot en konjunkturavmattning. Även regeringens tal om att den besegrat arbetslösheten är missvisande. I själva verket är den öppna arbetslösheten nu högre än vad den någonsin varit i en högkonjunktur. Lägger man till de öppet arbetslösa även dem som är sysselsatta via AMS, blir antalet t.o.m. större än vad det någonsin varit i en lågkonjunktur. Detta har ju tidigare belysts på ett tydligt sätt av Bengt Westerberg. Den röda tråden i långtidsutredningen och i regeringens proposition om den ekonomiska politiken på medellång sikt är att prisoch lönebildningen måste hållas tillbaka. Lönerna skulle i år få stiga med 6 20. Vad det slutligen blir vet vi ännu inte, bl.a. därför att de offentliga tjänstemännens avtal för 1984 ännu ej är klara. Det är ju ett egendomligt resultat av regeringens ansträngningar att vara först på plan med den gruppen. Men trots införande av löntagarfonder och trots alla Rosenbadsrundor verkar det som om industriarbetarlönerna som vanligt stiger med sina 9 90. För nästa år har regeringen angett att lönerna får stiga med högst 5 96. LO:s partiella yrkande ligger på bortåt 10 96. Konjunkturinstitutet, som säkert ansträngt sig för att vara sin uppdragsgivare regeringen till lags, har ändå inte lyckats pressa sin prognos längre ned än till 7 96. Även institutets prisprognos för nästa år överstiger regeringens inflationsmål med åtminstone 2 procentenheter. LO-ekonomerna ställer sig i sin nyligen avlämnade höstrapport på konjunkturinstitutets ståndpunkt i dessa båda avseenden. I själva verket tror jag att det var konjunkturinstitutets ambition att göra sina förutsägelser så optimistiska som möjligt som rent beräkningstekniskt ledde fram till det stora utrymme för privat konsumtion nästa år som av regeringen angetts vara det främsta skälet till det nyligen framlagda skattepaketet. Vi moderater har ingenting emot en åtstramning av finanspolitiken. En sådan åtgärd förordar vi sedan lång tid tillbaka. Men vi anser att den bör komma till stånd med hjälp av utgiftsnedskärningar och inte med hjälp av skattehöjningar. Det går inte att med hjälp av höjda skatter skapa varaktiga arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. Resultatet blir i stället att man slår ut riktiga jobb i näringslivet. Det går inte heller att med höjda skatter dämpa inflationen. I själva verket — och i synnerhet med det skattetryck vi har i Sverige — driver ytterligare höjda skatter på prisstegringarna. Skattepaketet har nu vållat uppståndelse hos de fackliga organisationerna, som ser den förväntade köpkraftsökningen gå upp i rök. För att bevara rosornas fred har finansministern skyndat sig att försäkra, att om det inte blir någon reallönehöjning nästa år, så skall han ändå se till att det blir en sådan! Ett löfte av det här slaget är ju så motsägelsefullt det kan bli. Löftet blir ännu omöjligare att hålla än utfästelsen att inflationen 1984 skulle stanna vid 4 96. Efter vad jag förstår strider det nyligen framlagda skattepaketet mot de riktlinjer för den ekonomiska politiken på längre sikt som regeringen vill att riksdagen skall ansluta sig till. Kan finansministern förklara för mig hur man genom att höja indirekta skatter — vilket höjer priserna — kan sänka prisstegringen? Tror verkligen finansministern att man genom att höja skatter som begränsar konsumtionsutrymmet kan hålla tillbaka den lönebildning som är avsedd att ge löntagarna ökad köpkraft? Herr talman! Om vi skall få bukt med Sveriges ekonomiska problem, måste vi sänka det hårda skattetrycket. Det är givet att det stora budgetunderskottet utgör en restriktion i det sammanhanget. Men de nedskärningar förbättra den svenska ekonomin förbättra den svenska ekonomin som görs i statens utgifter måste bli så stora, att de ger utrymme för både en minskning av budgetunderskottet och en sänkning av skatteuttaget, framför allt av den del som träffar produktionen. Vi moderater har vid vår partistämma nyligen fastställt som ett långsiktigt mål att helt avskaffa den statliga inkomstskatten på vanliga inkomster. I en första omgång bör marginalskatten sänkas till 40 96, med ett tak vid 70 90. För att de här sänkningarna skall bli bestående, måste skatteskalan åter ges ett fullständigt inflationsskydd. Regeringens förslag nyligen om att avskaffa indexregleringen innebär att regeringen helt fräckt vill använda prisstegringen för att sko sig på medborgarna. Därmed fullbordas den utveckling som inleddes i samband med att moderata samlingspartiet fann sig föranlåtet att lämna den andra trepartiregeringen. Några sifferexempel visar hur snabbt försämringen inträder. Enligt vad som beslöts den underbara natten skulle 1985 brytpunkten — dvs. gränsen för 50 70 marginalskatt, där avdragsbegränsningen också börjar verka — vara knappt 130 000 kr. Med fullständigt inflationsskydd skulle den ha blivit ca 138 000 kr., men efter de försämringar som socialdemokraterna i regeringsställning åstadkommit kommer brytpunkten att ligga strax under 125 000 kr. Jämfört med om fullt inflationsskydd hade funnits skärps marginalskatten för den som tjänar 75 000 kr. nästa år med 11 procentenheter — från 34 till 45 96. Vid en inkomst på 150 000 kr. — alltså dubbelt så mycket som den summa jag nyss angav — stiger marginalskatten från 55 till 64 90. Det är välkommet att folkpartiet och centern efter utsvävningarna den underbara natten nu åter bekänner sig till principen om ett fullständigt inflationsskydd. Kan finansministern ge ett enda sakligt hållbart skäl till att den inflation han inte förmår bemästra skall tillåtas smyghöja skatten? Herr talman! Finansministern har gjort stor sak här i dag av att budgetunderskottet har minskat under någon tid. Men orsakerna till denna minskning är många och inte alltid så smickrande för regeringen. Först höjde man medvetet utgiftsöverskottet under det första året vid makten, i hopp om att det hela skulle kunna skyllas på de borgerliga regeringarna. Sedan har man med hjälp av engångsåtgärder och med hjälp av konjunkturuppgången fått kurvan att tillfälligt vika av nedåt. Men nu förefaller det faktiska underskottet att överträffa prognoserna igen. I sin finansplan från början av året förutsåg regeringen att räntan på statsskulden under det budgetår som nu pågår skulle bli 65 miljarder. I den reviderade finansplanen justeras denna siffra ned till 60 miljarder. Vi moderater anförde i finansutskottet, att med den ränteoch valutautveckling Sverige haft under våren fanns det skäl att åtminstone hålla fast vid den ursprungliga prognosen på 65 miljarder. Den bedömningen har nu visat sig riktig, eftersom riksrevisionsverket uppskattar räntekostnaderna i sina prognoser i höst för statsskulden under det pågående budgetåret till 68 miljarder. Denna uppräkning är också den främsta orsaken till att budgetunderskottet nu förutses bli större än enligt statsbudgeten. Oavsett om nu budgetunderskottet blir litet mindre eller litet större än 70 miljarder stiger statsskulden obevekligt i snabb takt. Trots att regeringen nu försöker ge de borgerliga regeringarna skulden för den stora statsupplåningen och därmed de höga räntekostnaderna kan finansministern inte förneka att statsskulden under socialdemokraternas två regeringsår ökat med närmare 200 miljarder kronor. Ökningen har således varit snabbare än under de borgerliga åren, detta trots att de konjunkturella förutsättningarna varit betydligt bättre. Långtidsutredningen bedömer det som nödvändigt att under de närmaste åren åstadkomma budgetförstärkningar med 6 miljarder per år. Finansministern tar inte ställning till detta, men jag fäste mig vid ett intressant resonemang som förs i den nyligen avgivna propositionen. Det skulle jag vilja få närmare belyst. Det sägs att utgiftspolitiken bör föras från förutsättningen av ett i stort sett oförändrat skattetryck de närmaste åren. Såvitt jag förstår betyder det att det nu är slut med talet om att budgetunderskottet skall minskas med såväl inkomstförstärkande som utgiftsminskande åtgärder. Det ärt.o.m. så — det skulle jag gärna höra finansministern kommentera — att när man går mot en lågkonjunktur krävs skattesänkningar för att inte skattekvoten skall stiga. Intrycket att finansministern i princip utesluter skattehöjningar som balansskapande åtgärder förstärks av att han i detta sammanhang anger två inslag i den långsiktiga politiken för att sanera statsfinanserna, nämligen utöver nedskärningar av statsutgifter åtgärder för att effektivisera den offentliga verksamheten. Inget tal om skattehöjningar således! Får jag mot denna bakgrund slutligen fråga finansministern: Hur rimmar de många skattehöjningar som nu föreslås med de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen anger och som visar helt andra vägar ut ur den statsfinansiella krisen?

Herr talman! Jag kan förstå att de två övriga borgerliga partierna inte unnade Bengt Westerberg att här få uppträda solo i någonting som man vill göra till en ekonomisk-politisk debatt. Ser man till det sakliga innehåll som tillfördes debatten måste man dock konstatera att de båda herrarna kunde ha nöjt sig med att resa sig upp i sina bänkar och instämma i Bengt Westerbergs anförande. Det hade i varje fall inte försämrat oppositionens anseende, vilket jag är rädd för att de två inläggen gjorde.

Man hävdar — det har man nu gjort i stort sett i två år — att regeringen har misslyckats i allt. Det är litet svårt att förstå varför man väljer denna kompromisslösa retoriska hållning. Snarare förstärker den bilden av de framsteg som den ekonomiska utvecklingen har genomgått under den här regeringsperioden. Vi har balans i utrikeshandeln i år. Budgetunderskottet har minskat med 20 miljarder. Även om resultaten kunde vara bättre, är det otvetydigt att förbättra den svenska ekonomin förbättra den svenska ekonomin arbetslösheten sjunker. Dessutom minskar inflationstakten. Den var 10 96 år 1982. Den blev 9,5 96 i fjol, och den blir 7 96 i år — en klar och otvetydig nedgång även i inflationstakten. Detta kan jämföras med de borgerliga regeringsårens genomsnittliga inflation, som envist låg kvar på 10 76. Det bör också betänkas att denna nedpressning av inflationstakten åstadkoms efter två stora devalveringar av den svenska kronan, på sammanlagt över 25 I. Det är klart att ni måste få skälla vidare. Jag tycker bara att ni riskerar att skapa ett visst gap i fråga om trovärdigheten i er argumentation när det gäller den verklighet som människor kan iaktta. I övrigt kom det fram ett par saker i Lars Tobissons inlägg som jag har anledning att kommentera. Den ena var en oförskämdhet han tillät sig mot konjunkturinstitutet. Han sade nämligen att även om han utgick från att konjunkturinstitutet har ansträngt sig för att vara sin uppdragsgivare till lags, har man ändå inte lyckats prestera tillräckligt bra siffror. Jag måste fråga Lars Tobisson: Var det vanligt under de borgerliga regeringsåren att ekonomieller budgetdepartementen, Bohman, Mundebo och allt vad de hette, sysslade med sådant? Gav de konjunkturinstitutet order att i strid med vetenskap och beprövad teknik lägga fram friserade siffror för den borgerliga regeringen? Jag kan lova Lars Tobisson att jag icke i något avseende har försökt påverka konjunkturinstitutet. Har Lars Tobisson inget annat underlag för sina påståenden än vad de borgerliga sysslade med, ber jag Lars Tobisson ta tillbaka denna anklagelse mot en myndighet och dess personal. Jag betraktar det som mycket allvarligt att man slänger ur sig sådant från riksdagens talarstol. Jag vill ha ett självständigt och fritt tänkande konjunkturinstitut, och så skall det förbli. Det andra Tobisson sade som kan vara värt att notera var att även moderata samlingspartiet nu erkänner att stora budgetunderskott innebär en restriktion för löften om skattesänkningar. Detta innebär, herr talman, ett intellektuellt framsteg, för något sådant har moderaterna aldrig gjort tidigare. Jag minns hur Lars Tobisson när han var som mest Laffer-inspirerad sade att skattesänkningar finansierar sig själva — det behövdes minsann inga åtgärder för att skaffa inkomster på annat håll eller skära ner utgifterna. De politiska konsekvenserna av denna insikt kommer att bli ganska långtgående. Herr Tobisson har rätt i att skall man gå fram med löften om stora skattesänkningar, måste man skära ner utgifterna ännu mer för att kunna minska budgetunderskottet. Nedskärningarna måste vara så stora att de räcker för både sänkta skatter och minskat budgetunderskott. Det blir ganska ordentliga nedskärningar, det! Nu börjar jag förstå vad Ulf Adelsohn menar när han säger att moderaterna tänker föra tillbaka den offentliga verksamheten till 1969 års nivå. Det betyder att åtskilliga hundratusental människor här i landet i stort sett kommer att ställas på bar backe.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt bemödar sig inte särskilt mycket om att föra debatten vidare. Han inskränker sig till att sätta betyg på sina debattmotståndare. Det må så vara, men jag tycker att han borde vara litet försiktigare med de betyg han har gett sig själv, med tanke på de haltande jämförelser han har satt på pränt i interpellationssvaret till Bengt Westerberg. Dem bekvämar han sig heller inte att kommentera. I stället fortsätter han efter samma linje och försöker påstå att inflationen sjunker. Men han jämför inte med den tolvmånaderssiffra som gällde i september 1982, strax under 8 26, utan med den som gällde i december 1982, dvs. efter devalveringseffekten, nämligen 10 26, för att få fram den tydliga effekt som han vill visa. Det är möjligt att detta går i mörkare lokaler än den här, men Kjell-Olof Feldt bör nog vara försiktigare med att sätta jämförelser på pränt än han var i fråga om tillväxtmönstret och även i fråga om arbetslösheten, där han jämför oktober 1982 och oktober 1984. Det finns faktiskt personer som är less på de ständiga undanflykterna: ”Vi är de enda som klarar sysselsättningen” — och på att man sedan behöver använda förvrängd statistik för att leda detta i bevis. Jag noterar vidare att Kjell-Olof Feldt inte fortsatte diskussionen om avtalssituationen. Kjell-Olof Feldt och jag hade ett meningsutbyte om dessa saker före valet 1982. Jag erkänner gärna att det hos mig sitter kvar en irriterande tagg från den tiden. Jag minns det sätt som jag den gången blev bemött på när jag talade om att det krävdes en fast statlig arbetsgivarpolitik, där man drar upp ordentliga riktlinjer och gränser för den kommande avtalsrörelsen. Ni har nu i två år haft chansen att visa att ni kan klara en avtalsrörelse. Ni har varit påhejade av skribenter som Walter Korpi och andra, vilka sagt: En socialdemokratisk regering är den enda som kan klara en avtalsrörelse i det här landet. Vad har hänt? Ja, det som har hänt är i varje fall inte smickrande för regeringen. Kjell-Olof Feldt har själv ett ansvar i det sammanhanget i och med löftet från november förra året om att klausulernas tid inte var förbi, utan att fortsatt kompensationstänkande skulle föras in i avtalsrörelsen, vilket i sin tur gör att alla bud blir golv och inte tak. Regeringen gör dessutom tricket att föra fram jämförelsetidpunkten till efter den tidpunkt då svenska folket kan bedöma hur man har lyckats.

Herr talman! Finansministern inledde med att säga att inläggen från Olof Johansson och mig inte tillförde något nytt utöver vad Bengt Westerberg hade sagt. Jag uppfattade det som ett gott betyg. Det vittnar om den enighet som råder på den borgerliga sidan om den ekonomiska politiken. Sedan gjorde emellertid finansministern en distinktion så till vida att Bengt förbättra den svenska ekonomin förbättra den svenska ekonomin Westerberg skulle ha sysslat med analys och vi två andra med kompromisslös retorik. Jag skall be att få återvända till det senare. Finansministern sade — jag förmodar med adress till mig — att inflationstakten nu är nedpressad från de 10 26 som gällde 1982. Låt oss komma ihåg att inflationstakten då — liksom kommer att bli fallet i slutet av detta år — pressades upp de sista månaderna. Den gången skedde det till följd av de åtgärder som den nytillträdda regeringen satte in. Vad vi skall jämföra med är naturligtvis den period då det ännu fanns en borgerlig regeringspolitik. Det var under september, möjligen in i oktober 1982. Jämfört med den tiden är det ingen minskning. Jag vågar hävda att det, efter de höjningar som kommer mot slutet av året, är en slutsats som lär stå sig. Det allvarliga är emellertid inte detta, utan — som vi har sagt flera gånger — det förhållandet att avståndet till andra viktiga konkurrentländer nu är betydligt större än vad det var på den tiden. Det fanns i stort sett inget avstånd alls då. Finansministern hävdade att jag skulle ha gjort mig skyldig till en oförskämdhet mot konjunkturinstitutet. Jag har inte beskyllt finansministern för att söka påverka institutets tjänstemän — och jag har verkligen inte byggt mina antaganden på några erfarenheter från de borgerliga regeringsåren. Jag konstaterar bara att det naturligtvis är ett dilemma för konjunkturinstitutet att göra sina prognoser efter det att finansdepartementet och regeringen har angett fullkomligt orealistiska mål för de olika ekonomisk-politiska parametrarna. Det märkte vi av redan i våras, i samband med att det då gällde att försöka få det att se ut som att det fanns någon chans att nå målet 4 90 inflation. Konjunkturinstitutet har efter hand fått gå ifrån siffran 4 90, eftersom det har blivit alldeles omöjligt att upprätthålla den fiktionen. På samma sätt skapar det nu angivna målet på 3 76 motsvarande påfrestningar i prognosarbetet. Min uppfattning är att det är därför att institutet har tvingats försöka att så långt det går ta hänsyn till det av regeringen angivna målet som man, av olika beräkningstekniska skäl, kommer fram till det utrymme för privat konsumtion som regeringen sedan har tagit till intäkt för att klippa till med skattehöjande åtgärder. Det var verkligen förvånande att höra att jag för första gången skulle ha erkänt att det stora budgetunderskottet innebär en restriktion för möjligheterna att sänka skattetrycket så mycket som man egentligen borde göra med hänsyn till angelägenheten av att åstadkomma en större växtkraft och en större rörlighet i svensk ekonomi. Det här är ett problem som vi länge har påvisat från moderat håll. Vi har också mycket tydligt angivit att vi i denna situation får prioritera sänkningar av sådana skatter som belastar produktionen, och vi har också angivit vad vi inom detta område i första hand måste ta itu med. Självfallet kan vi inte åstadkomma allt som vi egentligen skulle vilja göra just på grund av det stora utgiftsöverskottet. Jag vill erinra finansministern om det moderata budgetalternativet, eftersom han i dag resonerat mycket om folkpartiets budgetalternativ. Vi var i våras överens om hur den ekonomiska politiken skulle läggas upp, men det skilde sig beträffande budgetalternativen. Vi förespråkade större utgiftsminskningar än de andra just för att få utrymme för de sänkningar av skatterna med ungefär 7 miljarder för innevarande år som vi föreslog. Det vore överraskande om man nu skulle få höra att vårt budgetalternativ inte håller, att vi inte skulle ha presterat de förslag till utgiftsminskningar som är baserade på vår inställning att budgetpolitiken måste stramas upp. Annars brukar det ju heta att just utgiftsminskningarna skulle komma att äventyra sammanhållningen i landet och livssituationen för väldigt stora grupper medborgare. Finansministern beskrev mitt tidigare inlägg som ett utslag av kompromisslös retorik. Det är då ganska anmärkningsvärt att han i sitt eget inlägg, som rimligen borde ha byggts upp på annat sätt, systematiskt undvek att ge besked på de frågor jag hade ställt. Jag skall därför be att få upprepa dem, så att ingen kan säga annat än att finansministern har uppfattat dem. Hur kan man genom att höja indirekta skatter, vilket höjer priserna, sänka prisstegringen? Tror finansministern att man genom att höja skatter som begränsar konsumtionsutrymmet kan hålla tillbaka den lönebildning som är avsedd att ge löntagarna ökad köpkraft? Kan finansministern ge ett enda sakligt hållbart skäl till att den inflation han inte förmår bemästra skall tillåtas smyghöja skatter?

Herr talman! Lars Tobisson har frågat mig om budgetunderskottet även i fortsättningen skall hållas nere genom en smygbeskattning av försäkringssparare och pensionärer. Försäkringsbolagen har varit underkastade placeringsplikt sedan i maj 1980. Bakgrunden till ikraftsättandet var att försäkringsbolagen inte ville ingå någon överenskommelse med riksbanken om 1980 års placeringar, eftersom de inte ville acceptera att realräntan för prioriterade placeringar var negativ. Den dåvarande trepartiregeringen visade då ingen tvekan utan satte omedelbart inte bara placeringsplikten utan också ränteregleringen i kraft när riksbanken begärde det. Tillämpningen av placeringsplikten har under 1984 ändrats i vissa avseenden. Som ett led i strävandena till en mer marknadsinriktad kreditpolitik avskaffades under 1983 likviditetskraven för bankerna. Därmed kunde bankerna börja avyttra sina innehav av prioriterade obligationer. Bl. a. för att motverka att försäkringsbolagen uppfyllde sina placeringsåtaganden genom att köpa obligationer på andrahandsmarknaden anpassade riksban ken i september tillämpningen av placeringsplikten så att obligationerna skulle förvärvas direkt av emittent. Den kreditpolitiska lagstiftningens syfte att säkerställa statens, bostadssektorns och jordbrukets långfristiga finansiering skulle annars inte ha kunnat uppnås utan en betydande press uppåt på räntenivån. Placeringsplikten har av liknande skäl också utvidgats att även omfatta AP-fonden. Jag vill här poängtera att dessa förändringar — i motsats till vad herr Tobisson påstår — inte innebär någon skärpning av de krav på försäkringsbolagen och AP-fonden som redan tillämpats under en följd av år. Genom övergången från nettotill bruttokrav befriades de berörda instituten från skyldigheten att hålla stora innehav av prioriterade obligationer. Möjligheter har därför öppnats för en livaktig andrahandsmarknad för obligationer, och förutsättningar finns nu att vi kan få en kapitalmarknad med samma vitalitet som penningmarknaden uppnått. Herr Tobisson anser att det faktum att räntan på prioriterade obligationer normalt understiger den som gäller för andra obligationer är ett uttryck för en ”smygbeskattning” av försäkringsbolagen. Detta är dock en orimlig tolkning. Skillnaden i avkastning mellan prioriterade och andra obligationer gäller för det första mellan långa och korta obligationer. Hur stora dessa skillnader är vid olika tillfällen beror bl.a. på ränteförväntningarna. Det är således naturligt med en viss skillnad om marknaden förväntar sig fallande inflationstakt och ränteläge. Det är därför inte möjligt att utifrån räntedifferensen mellan prioriterade långa obligationer och mer kortfristiga statspapper dra slutsatsen att det sker en räntediskriminering. För det andra kan det uppstå skillnader i avkastning mellan prioriterade obligationer på primärmarknaden och motsvarande obligationer på andrahandsmarknaden eller på industriobligationer. Men inte heller detta kan tas till intäkt för någon räntediskriminering. Den räntesättning som sker på andrahandsmarknaden för långa obligationer ger nämligen inte någon god bild av vad en jämviktsränta skulle bli vid en väl fungerande lång obligationsmarknad kapabel att absorbera de volymer det här är fråga om. Slutligen vill jag kort kommentera herr Tobissons nymornade omsorg om pensionärerna. Den avkastning som nu utgår på prioriterade obligationer är mycket god. Med hänsyn till den nedgång i inflationstakten som har skett och som kan förväntas fortsätta nästa år kommer den reala avkastningen på dagens prioriterade placeringar att visa sig bli mycket gynnsam för försäkringssystemens finanser. Jag vill därför slå fast att någon risk för att den nu rådande avkastningen på försäkringsbolagens och AP-fondens placeringar skulle utgöra ett hot mot våra pensionsåtaganden inte föreligger. Däremot lider vi fortfarande av effekterna av den långa perioden 1976-1982 med hög inflation och negativ förräntning av AP-fonden.

Herr talman! Jag tackar finansministern för hans svar. Tyvärr gällde det inte mina frågor i den förra debatten. Kjell-Olof Feldt hade brått över till nästa ämne, men jag skall gärna låta honom utnyttja möjligheten att nu efter den betänketid som mitt anförande kan ge återkomma med besked på de viktiga punkter som jag ville ha finansministerns uttalande om. Tyvärr vittnar inte finansministerns svar på min interpellation om större intresse eller ens förståelse för de allvarliga problem som jag där aktualiserat. När Gösta Bohman var ekonomiminister tog han initiativ till att avreglera kreditpolitiken genom att tillsätta den kreditpolitiska utredningen. Dess förslag till en liberalisering av kreditmarknaden blev dock inte klart förrän efter socialdemokraternas återkomst i regeringsställning. Trots påminnelse från borgerligt håll i riksdagen har den nya regeringen inte framlagt förslag med anledning av den kreditpolitiska utredningens betänkande. Det stora budgetunderskottet och den växande statsskulden har ändock i praktiken framtvingat en liberalisering av kreditmarknaden. En allt större del av statsupplåningen sker nu på marknadsmässiga villkor. Nya låneinstrument har introducerats i form av statsskuldväxlar och riksobligationer. De emitteras alltså till marknadsränta. För ett år sedan avskaffades likviditetskraven på bankerna, vilket befriade dem från tvånget att placera i prioriterade obligationer till räntor under marknadsnivån. Denna utveckling mot en ökad marknadsanpassning av kreditmarknaden drabbades emellertid av ett kraftigt bakslag i somras. Riksbanken såg sig då föranlåten av den internationella ränteutvecklingen och ett svenskt valutautflöde att höja diskontot med en procentenhet och straffräntan med två procentenheter. Samtidigt genomfördes vad som har kommit att kallas den nya räntekuppen. Trots den stigande räntenivån internationellt och inom landet emitterades ett prioriterat statslån till 11 96, vilket redan några månader tidigare hade visat sig vara alltför lågt för att dra till sig placerare. I samband med räntekuppen utvidgades och skärptes placeringsplikten i fråga om prioriterade obligationer för försäkringsbolag. Den skulle nu omfatta även AP-fonden och den skulle tillämpas så, att placerarna var tvungna att göra sina förvärv direkt hos emittenten och med jämn fördelning över året. Dessa nya intentioner har sedan dess lett till fler föreskrifter och regeländringar, vilka alla framkallat skarpa reaktioner från försäkringsbolagen och inte minst från de institut som ansvarar för svenska folkets trygghet på ålderdomen, t.ex. AP-fonden och SPP. Det mest uppseendeväckande med detta återfall i regleringstänkande är att det så uppenbart rör sig om ett försök att minska statens snabbt växande räntekostnader för statsupplåningen. Det förefaller som om finansministern tillät riksbankschefen att vidta de nödvändiga räntehöjningarna endast på det villkoret att den tvångsmässiga nyupplåningen för statens räkning skedde till oförändrad ränta. En förklaring kan möjligen vara att vi moderater bara några veckor tidigare, som jag nämnde i den förra debatten, hade anfört i finansutskottet att statens lånekostnader under det kommande budgetåret inte skulle stanna vid beräknade 60 miljarder utan måste bli minst 65 miljarder — en bedömning vars riktighet riksrevisionsverket alltså sedermera har bekräftat. På allt fler områden visar finansministern tecken på att handla i despera tion när verkligheten vägrar att rätta sig efter de mål som han har ställt upp. Det må vara 4 Z för inflationen eller, som sagt, 60 miljarder för statsskuldräntorna. Medger Kjell-Olof Feldt att det var han som låg bakom den räntekupp i somras som bröt den av riksbanken inledda avregleringen av kreditmarknaden och som riksbanksledningen fått utstå så mycken kritik för? Nu invänder finansministern att placeringsplikten inte skiljer sig från vad som tillämpats för försäkringsbolagen och AP-fonden under en följd av år. Men det finns åtminstone en grundläggande skillnad. Tidigare användes placeringsplikten för att bereda staten, framför allt bostadsbyggandet, utrymme på kreditmarknaden inom ramen för en generellt nedreglerad räntenivå. Nu sker en stor del av statens upplåning på rent marknadsmässiga villkor. Dessutom är skillnaden i räntenivå på denna tudelade marknad större än någonsin. Medan den prioriterade räntan tidigare legat högst 0,5 9c under marknadsräntan blev differensen genom räntekuppen ca tre procentenheter i förhållande till statens riksobligationer. Det är denna stora ränteskillnad som särskilt de brett sammansatta fondstyrelserna i AP-fonden har vänt sig emot. Ole Westerberg, professor i offentlig rätt, har t.o.m. hävdat att den nya utformning som placeringsplikten getts inte kan anses vila på laglig grund och att grundlagens föreskrifter om egendomsskydd har trätts för när. Det är begripligt om de institut som utsetts för placeringsplikten frågar sig varför just de och inte t.ex. icke-finansiella företag skall behöva betala en extraskatt på sin finansförvaltning. Borttagandet av kravet att de skall behålla sina inköpta statsobligationer gör bara orättvisan ännu tydligare. De får rollen av förmedlingsinstitut. Vid en omedelbar försäljning av de nyinköpta obligationerna kan de således konstatera att de ålagts en kapitalförlust som motsvaras av en vinst hos staten, utan att andra företag behöver drabbas av någon liknande avbränning. Försäkringsinstituten har också alla skäl att protestera mot de täta förändringar av regelsystemet som har skett under senare tid. Ett grundläggande krav när staten ingriper på en marknad är att reglerna är något så när fasta och att förändringar aviseras i god tid —- inte, som nu är fallet, mitt under ett kalenderår, med delvis retroaktiv verkan. Den nyligen framlagda propositionen innehåller ytterligare förslag till förändringar i förhållande till vad riksbanken föreslagit. Det bestyrker den gamla tesen att en reglering alltid föder en ny reglering. Till råga på allt lurar finansministern sig själv när han försöker reglera bort en del av räntekostnaderna för statsskulden. Den lägre avkastning för AP-fonden som blir följden måste uppvägas med höjda ATP-avgifter, något som drabbar både arbetsgivare och löntagare och minskar basen för statens övriga inkomster. För försäkringsbolagens del blir effekten att återbäringen till deras sparare minskar. Det kan inte annat än verka avhållande på det frivilliga sparandet i landet, vilket naturligtvis är synnerligen beklagligt i ett läge då hushållssparandet i landet redan är negativt. Att detta är ett problem som inte berör bara några finansfurstar och försäkringsdirektörer framgår av en skrivelse från Svenska industritjänstemannaförbundet, SIF, till riksbanken. Där noterar styrelsen med största oro ”att tillämpningen av reglerna om placeringsplikt numera i praktiken innebär en beskattning, dock inte beslutad i riksdagen, av det långsiktiga försäkringssparandet i SPP.

Täckningen på det obligationslån på 1196 som då lades ut har ännu, mer än fyra månader senare, inte kunnat avslutas. Det betyder att statens upplåning på den inhemska marknaden under snart ett halvt år har fått täckas kortfristigt. Även om man nu med utnyttjande av tvångsmedel kommer att kunna placera ut kanske 25 miljarder före årets slut, måste denna anhopning i tiden under lång tid framöver komma att utgöra ett problem. Mot slutet av finansministerns svar skymtar som ett motiv att realräntan numera är god även på prioriterade placeringar. Detta resonemang vittnar om en minst sagt bristande respekt för ingångna avtal. Det var aldrig tal om att bevilja försäkringsbolagen och bakom dem försäkringsspararna och pensionärerna några favörer under den tid realräntan var negativ — då måste man också godta att pendeln kan svänga åt andra hållet. Finansministerns hänvisning till den höga realräntan väcker också frågan varför man inte accepterade försäkringsbolagens erbjudande för något år sedan om ett stort statslån till 3,5 26 real avkastning. Om målen på 4 resp. 3 Zo verkligen hade motsvarats av realism, hade man ju kommit ned i en faktisk kostnad för staten motsvarande 7-8 20 för denna upplåning, i stället för nuvarande tvåsiffriga tal. Vi vet av erfarenhet att ränteläget utvecklas med viss eftersläpning jämfört med inflationen. Under perioder med stigande inflationstakt blir realräntan ofta negativ, men när prisstegringarna sedan avtar, dröjer sig räntan kvar på sin höga nivå. Det är en utveckling som flera av de västliga industriländer vilka till skillnad mot oss markant har lyckats nedbringa sin inflationstakt har råkat ut för. Enligt min mening finns det starka skäl för att i den situation som vi nu befinner oss i ompröva formerna för statens upplåning och dra den ofrånkomliga slutsatsen att denna måste tillåtas ske på marknadsmässiga villkor. Detta är en uppfattning som flera insiktsfulla bedömare hyser. Mest anmärkningsvärt är väl att så är fallet beträffande de två personer som närmast har ansvaret för penningpolitiken och statsskuldpolitiken i landet.

Riksgäldskontoret ger i dag ut obligationer med lång löptid till marknadsmässig ränta. Det blir dock på sikt alltmer problematiskt att behålla ytterligare en form av obligationer med administrativt fastställd ränta, speciellt om denna skall påtagligt understiga marknadsräntan, åtminstone periodvis. Detta måste avsevärt komplicera marknadens funktionssätt. Även riksbankschefen Dennis, som naturligtvis i övrigt har fått försvara det inträffade, lät i en tidningsartikel sin principiella uppfattning skymta fram: Kritik kan förvisso riktas mot ett system med placeringsplikt, och jag har tidigare vid flera tillfällen gjort det. Den enligt min mening starkaste invändningen mot placeringsplikten är att den i lägen då den prioriterade räntan understiger marknadsräntan döljer de verkliga kostnaderna för statens budgetunderskott, bostadsbyggandet och jordbrukets finansiering. Snedvridningar av känt slag uppkommer. Herr talman! Till detta kan endast fogas att vi moderater i en partimotion vid årets början har framfört ett krav på att ytterligare emissioner av statsobligationer till konstlat låg ränta ej borde genomföras. Finansministern avvisar i sitt svar min beskrivning av placeringspliktens verkningar som en smygbeskattning av försäkringssparare och pensionärer. Långt ifrån att vara orimlig är emellertid, mot denna angivna bakgrund, denna tolkning den enda som är förankrad i verkligheten. Denna hantering har visserligen pågått länge, men det är inget försvar. Kontrasten mot statens marknadsmässiga upplåning och framför allt den avsevärt förstorade ränteskillnaden gentemot den allmänna räntenivån får orättvisan att framstå tydligare än någonsin. Mina följdfrågor till finansministern blir dessa: När tänker finansministern sluta att skjuta över kostnaderna för misskötseln av statens finanser på andra, i detta fall människor som försöker göra rätt för sig genom att spara för sin ålderdom? Eller överväger finansministern att gå andra vägen och t.ex. anlita den metod som framskymtade i riksbankschefens förut citerade artikel, att konfiskera realräntor över en viss nivå?

Herr talman! Lars Tobisson har i sina olika inlägg under denna debatt frossat i beskrivningar av mitt sinnestillstånd — jag handlar i desperation, jag störtar ut i panik osv. Låt mig försäkra Lars Tobisson att mitt sinnestillstånd är i utomordentlig jämvikt. Det kommer ännu mera i jämvikt när jag hör hur eländigt utrustad Lars Tobisson är med argument för den kampanj han nu har startat. Han drar sig inte ens för att från talarstolen komma med uppenbara osanningar i syfte att styrka en ganska dålig sak. Jag begriper inte försäkringsbolagens kampanj på denna punkt, och jag begriper ännu mindre varför en ledamot av riksdagen måste dra i härnad för dessa intressen. Först och främst hävdar Lars Tobisson, för att kunna skapa detta intryck av utsvältning av de stackars försäkringsspararna, att skillnaden mellan marknadsräntan och räntan på prioriterade obligationer skulle vara 3 Jo. Jag vet inte om detta beror på okunnighet eller om det är ett försök att medvetet ljuga. Tobisson borde veta, med den utsiktspunkt han har i riksgäldsfullmäktige, att denna differens på 3 Zo mellan marknadsräntan och den prioriterade räntan existerade några få veckor under sommaren. Sedan har marknadsräntan oavbrutet fallit, så i dag är gapet mellan räntan på de prioriterade obligationerna och marknadsräntan bara 1 26. Det är en så väsentlig skillnad att jag måste be Lars Tobisson förklara hur han kan stå här och säga att den är 3 70. Om det är så han instrueras att tala bör han tala allvar med dem som ger honom detta uppdrag. Den nödvändiga effekten av den här regleringen, säger Tobisson, är att återbäringen till försäkringsspararna minskar. Han försöker beskriva de stackars försäkringsbolagen och deras sparare som snart färdiga att kläs i säck och aska. Men därvidlag har samordningen mellan den Tobissonska kampanjen och försäkringsbolagens marknadsföring slagit slint. Jag har här ett nummer av en tidskrift som heter Trygg Ekonomi. Det är från innevarande månad, alltså mycket färskt. Tidskriften utges av försäkringsbolaget Trygg Hansa. Där finns en artikel på s. 30 med rubriken Sparandet som slår rekord. ”Nästa år ger de två stora försäkringsbolagen, Trygg-Hansa och Skandia, återbäringsräntor på försäkringssparandet på ca 16 procent. Det är historiska siffror: Aldrig har den ränta livförsäkringstagare fått på sitt sparande varit bättre.” Jag undrar: Hur kan Lars Tobisson stå här och säga att återbäringen nu minskar för försäkringstagarna? Det ges också en förklaring i den här artikeln. Man skriver så här: ”Varför har det då gått så bra för bolagen? Framför allt beror det på en lyckosam och skicklig kapitalförvaltning. God hjälp har man haft av situationen på den s k penningoch kapitalmarknaden, där bla bankers, AP-fonders och försäkringsbolags pengar placeras i olika värdepapper.

Herr talman! Det är en utomordentligt god avkastning på sparande i Sverige i dag, både beroende på ett högt ränteläge och en fallande prisstegringstakt. Att vi för att klara penningpolitiken behåller den enda lilla rest av regleringar som vi anser nödvändig för att få penningpolitiken att fungera tycker jag inte skall behöva tas till intäkt för någonting annat än att sparandet i Sverige nu belönas väl för första gången på många år.

Herr talman! Finansministern sade att han var vid god sinnesjämvikt. Sedan satte han i gång att anklaga mig för att ha startat en kampanj. Jag förstår inte hur han kan uttrycka sig på det viset. Det framgår också av vad han själv sade att det i detta avseende har framförts kritik sedan länge utanför riksdagen. De som står bakom den kritiken är AP-fonden, där Feldts egen partikamrat Krister Wickman är chef. Det är också SPP, med dess breda sammansättning av styrelsen, där företrädare för alla de fackliga organisationerna ingår. Nu säger Kjell-Olof Feldt att han tycker att de som har gett mig uppdraget att ta upp den här frågan har begått ett misstag. Jag kan försäkra Kjell-Olof Feldt att jag har ingenting ihop med vare sig AP-fonden, SPP eller något försäkringsbolag. Detta är en interpellation som jag har framställt med anledning av de ekonomisk-politiska konsekvenserna. Att den uppfattning som jag givit uttryck åt är någonting som inte är nyligen påkommet framgår om inte annat av vad jag påpekade i min inledning, nämligen att vi moderater redan i januari krävde att systemet med prioriterade obligationer till konstlad låg ränta inte skulle fortsätta. Det var långt innan den aktuella striden tog fart. Sedan sade Kjell-Olof Feldt att jag for med osanning när jag hävdade att skillnaden i ränta var 2-3 20. Noga räknat var skillnaden vid det tillfälle då beslutet togs — det måste vara detta som är vägledande och inte vad som kan ha hänt därefter — jämfört med riksobligationer, som också är en av staten tillhandahållen säker obligation, 3,2 procentenheter. Att det sedan har varit en utveckling som minskar det här gapet är en helt annan sak. Emissionen beslöts i början av juli, och då var skillnaden så stor. Det visar vilka intentioner man har på detta område. Med en avsiktligt låg ränta smygbeskattar man pensionärer och försäkringstagare. Kjell-Olof Feldt försvarar sig med att återbäringen är hög. Det är alldeles självklart att den är hög i dagens situation. Det hindrar inte att de åtgärder som har drivits igenom minskar storleken på återbäringen och rubbar förutsättningarna för de försäkringsavtal som föreligger. Man frågar sig, mot bakgrund av Kjell-Olof Feldts bekymmer för att försäkringssparare och pensionärer äntligen får en positiv avkastning på sina medel, varför han inte åtminstone antog den offert som försäkringsbolagen vände sig till statsmakterna med och där de erbjöd att realräntan skulle begränsas till 3,5 90. Jag tycker att det hade varit ett utmärkt sätt att se till att räntenivån följde med inflationstakten nedåt — om det nu blir så att finansministern lyckas begränsa prisstegringarna. Herr talman! I sitt första inlägg efter interpellationssvaret ironiserade finansministern över ”herr Tobissons nymornade omsorg om pensionärerna”. Jag vill därför nämna att detta inte är första gången som jag här i kammaren kritiserar socialdemokraterna för att försöka smyga igenom försämringar för denna grupp. Jag har i gott minne en frågedebatt med socialminister Sten Andersson, där han förgäves försökte förklara att socialdemokraterna hade hållit sitt vallöfte om värdesäkring av pensionerna, trots att pensionärerna inte skulle få kompensation för de prishöjningar som föranleddes av den stora devalveringen. Nu gör finansministern ett nytt försök att i det fördolda genomföra försämringar för pensionärerna. AP-fonden har i sitt remissyttrande beräknat intäktsbortfallet till följd av ett års placeringar i prioriterade obligationer till drygt 3 miljarder kronor under en femårsperiod. Det motsvarar ett nuvärde av 1,8 miljarder kronor. De tre fondstyrelserna — med deras breda sammansättning — drar enhälligt slutsatsen att denna beräkning kan sägas ange omfattningen av statens extra beskattning av fondkapitalet, eftersom placeringspliktens effekt är att minska AP-fondens intäkter och sänka statens utgifter. Här kommer återigen samma uttryck som har återfunnits i flera av de av mig tidigare citerade inläggen i denna debatt, från Svenska industritjänstemannaförbundet, från chefen för SPP m.fl. Chefen för SPP har gjort en motsvarande uträkning för de avtalade pensionssystemens del. Han kommer i en försiktig kalkyl fram till att dessa berövas ungefär 1 miljard kronor om året. Hans slutsats är att ett sådant system — som blir en extra pålaga för försäkringstagarna — innebär en beskattning, utan att dock beskattningen är i vederbörlig ordning beslutad eller ens framtagen i ljuset och nämnd vid sitt rätta namn.
Herr talman! Låt mig bara konstatera en sak. Lars Tobisson hävdar att det förhållandet att försäkringsbolagen måste köpa en viss mängd prioriterade statsobligationer och bostadsobligationer skulle rubba förutsättningarna för ingångna försäkringsavtal. Det skulle vidare minska återbäringen, och det sägs dessutom ske i lönndom. Vad som händer är att försäkringsbolagen lever vidare i en situation när det gäller köp av prioriterade obligationer som de har haft sedan 1980. I så fall var det den borgerliga regeringen som rubbade förutsättningarna för försäkringsavtalen genom att införa denna reglering. Den har funnits i fyra år. Det som har hänt är att försäkringsbolagen på övriga placeringar och på prioriterade obligationer har en bättre realavkastning än — skulle jag vilja påstå — vad de någonsin har haft. Det är därför man i deras egen tidskrift stolt kan utropa att det är rekordåterbäring till försäkringsspararna, med de högsta räntorna någonsin. Lägg ned den här kampanjen, Lars Tobisson! Vi har båda viktigare saker att syssla med.

Herr talman! Finansministern beskriver effekterna för de drabbade instituten som obetydliga och som sådant som vi kunde glömma bort i detta sammanhang. Det är klart att för AP-fondens del påverkar det inte pensionernas storlek. Där blir effekten att man får höja ATP-avgiften för att täcka upp det inkomstbortfall som den här konstlat låga räntenivån på de prioriterade obligationerna medför. Detta drabbar löntagare och arbetsgivare den vägen.

Jag upprepar än en gång att medan man nu säger att det där väl inte är så farligt när realräntan ändå är hög, fördes aldrig motsatt resonemang på den tiden realräntan var negativ. Finansministern tog något av ett skamgrepp när han sade att det var de borgerliga regeringarna som införde placeringsplikten. Det hör till saken att den vilar på en lagstiftning som infördes 1974 och utifrån vilken man regelbundet varje år gjorde s.k. överenskommelser med försäkringsbolag och andra vilka man förväntade sig skulle placera i prioriterade obligationer. År 1980 vägrade försäkringsbolagen att vara med på detta av de skäl jag har angett. Försäkringsbolagen menade att de kan anklagas för att missköta försäkringsspararnas insatta medel om de inte eftersträvar bästa möjliga avkastning på pengarna. Då infördes placeringsplikten med stöd av den socialdemokratiskt genomförda beredskapslagen. Man har från försäkringsbolagens sida sagt att det i och för sig var skönt att så skedde, eftersom det ger klarare besked om hur ansvarsfördelningen är. Men vi har från vår ståndpunkt hela tiden sagt att det är olyckligt att ha denna reglering. Det har också bekräftats genom att Gösta Bohman som en av sina första åtgärder som ekonomiminister inledde arbetet på att avreglera kreditmarknaden genom att tillsätta den kreditpolitiska utredningen. Finansministern avslutade sitt anförande med att säga att jag borde lägga ner den här kampanjen för att jag hade viktigare saker att syssla med. Då kan jag försäkra finansministern att det kommer jag inte att göra. Vi kommer från moderat sida att fortsätta att driva kraven att kreditmarknaden avregleras och att man inte försöker dölja de verkliga kostnaderna för statens stora underskott och den upplåning som därav följer genom att fiffla med räntesatser. Vi kommer i vårt ställningstagande till den proposition som nu har förelagts riksdagen om placeringsplikten att yrka avslag på denna och upprepa vårt krav på ett slut på användandet av systemet med prioriterade obligationer till en ränta under marknadsnivå. Om inte det hjälper upprepar vi kravet under den allmänna motionstiden i vår, och vi kommer också att se till att utvecklingen går i den riktningen efter valet nästa höst.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har, mot bakgrund av att en sovjetisk helikopter fått tillstånd att passera svenskt luftrum och landa i Jönköping samtidigt som en militär övning genomfördes söder om Jönköping, frågat mig dels varför Jönköping valdes som mellanlandningsplats, dels om uppgiften att helikoptern avvikit från föreskriven färdväg är riktig. Den aktuella helikoptern var en sovjetisk civilregistrerad helikopter tillhörande Aeroflot på väg till och från den internationella flygutställningen i Farnborough. Helikoptern behandlades som statsluftfartyg. Tillståndsfrågan handlades av luftfartsverket och överbefälhavaren. Tillstånd gavs för flygning längs allmän luftled och mellanlandning i Jönköping för bränslepåfyllning. Den omnämnda militära övningen hade ännu inte börjat när flygningen till Farnborough ägde rum. Helikopterns färd över svenskt territorium övervakades av civila och militära flygtrafikledningsorgan. Någon avvikelse från föreskriven färdväg har inte konstaterats.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret, som ju låter utomordentligt tillfredsställande. Jag tycker dock att det fortfarande finns en del obesvarade frågor. Att jag över huvud taget har tagit upp frågan beror på den betydande lokala upprördheten i mitt hemlän när jag kom tillbaka från flygutställningen i Farnborough. Där såg såväl försvarsministern som jag den bemälda helikoptern. Åtminstone jag fick den uppfattningen att det rörde sig om en militär farkost. Helikoptern kan naturligtvis ha varit civilregistrerad under själva flygningen, vilket jag inte ifrågasätter. Det förekom som jag sade en upprörd lokal debatt och betydande skriverier i tidningen, där det påstods att helikoptern avvikit från sin väg och i stället valt E 4-an, där den militära övningen visserligen inte hade inletts men förberedelserna pågick. Var då flygningen längs E 4-an den normala rutten, eller var det, som det sades i folkmun, så att man förebärande någon form av instrumentfel delvis hade fått lita sig till E 4-an i stället för den väg man skulle ha tagit? Har folk som iakttagit helikoptern sett spöken, eller är alltsammans en ren tidningsanka? Varför valdes en annan flygväg på återvägen. Var det enbart därför att den militära övningen då verkligen hade inletts, eller var det på grund av att något oroande verkligen hade inträffat under den första flygningen? Min första fråga är fortfarande obesvarad. Jag frågade varför man över huvud taget valde Jönköping. Det kunde ju ha funnits någon annan flygplats att välja i landet, i vars närhet det över huvud taget inte förekom några militära förberedelser eller övningar.
Herr talman! Jag kan försäkra att min redovisning är riktig. Den är gjord av överbefälhavaren. Jag känner till den lokala debatten, men detta är alltså vad som ägt rum. Enligt den rapport jag har fått har det således i den lokala debatten varit många felaktigheter och rykten.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för detta klarläggande svar. Jag tror honom givetvis på hans ord. Det är tillfredsställande att den uppståndelse som förevarit alltså har berott på tidningsankor och spöken. Det är skönt om det är på det sättet.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat kommunikationsministern om faran för brand i småbåtshamnar har uppmärksammats av kommunikationsdepartementet och om man avser att vidta åtgärder för att minska riskerna för sådana bränder och i så fall vilka åtgärder. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Ägaren eller innehavaren av en småbåtshamn är enligt 148 brandlagen skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och bekämpa brand, i den mån de inte medför oskälig kostnad. Kontroll sker genom brandsyn. Enligt brandstadgan förrättas regelbunden brandsyn på sådana anläggningar som är särskilt brandfarliga eller där brand kan utgöra fara för ett större antal människor. Brandsynen förrättas av brandchefen eller ett av brandcehefen förordnat brandbefäl. Om ägaren eller innehavaren inte har fullgjort sina skyldigheter, skall han föreläggas att rätta till bristerna. Den fara för brand i småbåtshamnar som Jens Eriksson tar upp har uppmärksammats av statens brandnämnd. Brandnämnden har den 10 maj 1983 lämnat vägledning för brandsyn i hamnar och på uppläggningsplatser för fritidsbåtar. Faran för brand i småbåtshamnar har alltså uppmärksammats och åtgärder har vidtagits. Jag vill dock framhålla att det också i hög grad måste ankomma på de enskilda båtägarna att vidta förebyggande åtgärder. I det sammanhanget spelar de insatser som görs av sjöfartsverket, försäkringsbranschen och båtorganisationerna en betydelsefull roll.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Ofta när man ställer en fråga i riksdagen har man själv något förslag till lösning eller någon idé om hur det skulle kunna gå till att komma till rätta med det problem som berörs. När det gäller brandfaran i våra hamnar under sommaren är dock inte jag på det klara med hur den frågan skall kunna lösas. Tydligen är ingen annan det heller — i varje fall har inte någon varit det. År efter år har gått. Båtarnas antal ökar för varje år. Möjligen minskar antalet liter bensin på grund av att bensindriften har ökat kraftigt kostnadsmässigt. Det är nästan ofattbart att man vågar tränga ihop sig i hamnarna på det sätt som sker, utan möjlighet att ta sig ut om det skulle uppstå brand. Hela familjer, män, kvinnor och barn, ligger och sover i lugn och ro. Ibland blir man fundersam när man ser vilka föreskrifter som gäller för t.ex. båtar i yrkesmässigt fiske. Om de övergår till att bli fritidsbåtar, vilket inte är ovanligt, gäller såvitt jag vet inga föreskrifter. Sjöfartsverkets inspektörer kommer inte längre ombord. Alla krav på säkerhet upphör tydligen. Jag tror inte att kustkommunerna som äger hamnarna ensamma kan klara av ekonomiskt att skapa säkerhet. Den bofasta befolkningen tvingas ändå leva med riskerna, och det måste också en del andra göra som för sin försörjning är beroende av att vistas inom riskzonen. Vi har många hamnar runt vår långa kust som natt efter natt är överfulla av båtar. Man kan aldrig göra tillvaron helt säker, men säkerheten kan säkert förbättras betydligt. Det kan t.ex. ske genom att brandvakter, släckningsutrustning och larmanordningar placeras ut i hamnarna. Sirener som väcker människor som sover kan kanske rädda liv om en olycka skulle hända. Jag har velat fästa uppmärksamheten på problemet och på de risker som många utsätter sig och andra för. Det är min förhoppning att man kan finna metoder för att minska riskerna för de människor som söker rekreation och för dem som lever och bor vid våra kuster. Försvarsministern säger att kommunerna i detta fall är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och bekämpa brand, ”i den mån de inte medför oskälig kostnad”. Det kan ifrågasättas om inte åtgärderna för att skapa tillräcklig säkerhet för en sådan anhopning av båtar som det här gäller medför oskälig kostnad. Försvarsministern säger också att regelbunden brandsyn skall förrättas på sådana anläggningar där brand kan utgöra fara för ett större antal människor. Visst skulle en brand i många av våra småbåtshamnar utgöra fara för ett stort antal människor. Det är fråga om en otrolig, och onaturlig, anhopning av båtar och människor under den tid som semestrarna pågår. Jag hoppas att man på något sätt skall kunna klara av att åstadkomma en bättre brandsäkerhet innan en stor katastrof inträffar. Det är min förhoppning att kommunikationsdepartementet är berett att vidta åtgärder, så att vi kan komma till rätta med problemet.

Herr talman! Börje Stensson har frågat jordbruksministern om han avser att vidta några åtgärder för att undvika att överflygningar på låg höjd sker över Stora Karlsö och andra naturreservat. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Chefen för flygvapnet har utfärdat bestämmelser för att begränsa militära flygningar över naturreservat, bl.a. Karlsöarna, i syfte att skydda djurlivet. De överflygningar som Börje Stensson nämner i sin fråga har skett av misstag och i strid mot gällande bestämmelser. Jag har inhämtat att chefen för flygvapnet avser att skärpa dessa bestämelser. Någon anledning för mig att vidta ytterligare åtgärder finns således inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Att jag hade ställt frågan till jordbruksministern hänger samman med att skyddsföreskrifterna för t.ex. fågelskyddsområden emanerar från naturvårdsverket och jordbruksdepartementet. Bakgrunden till min fråga är det förhållandet att det under våren 1984 förekom överflygningar på låg höjd över Stora Karlsö. Enligt då förekommande beskrivningar i massmedia förorsakade överflygningarna stora skador på den häckande kolonin av sillgrisslor. Det uppgavs därvid att ifrågavarande plan hade flugit på ca 30 meters höjd över vattenytan och endast ca 40 meter från klipphyllorna. De angivna avstånden har jag inte haft tillfälle att kontrollera, men man kan anta att de bör ligga bra nära riktigheten. De sålunda uppkomna skadorna på de häckande fåglarna var av den omfattningen att det är angeläget söka motverka händelser av denna karaktär. Jag noterar med stor tillfredsställelse att försvarsministerns svar andas all möjlig förståelse och känsla för att skyddsföreskrifterna bör följas. Jag är helt medveten om att flygvapnet kräver omfattande övningar för sin personal. Vidare måste incidentberedskapen vara hög. Härvid kan det vara svårt att iaktta restriktioner som behövs för att skydda fågellivet och även annan fauna. Vi har bestämmelser om fågelskyddsområden, men när det gäller överflygning finns det inga uttryckliga bestämmelser som ger naturvårdsverket eller länsstyrelserna rätt att förbjuda flygtrafik över ett naturreservat eller ett djurskyddsområde. 1. Är bestämmelserna från 1974 sådana att de behöver omarbetas eller på något sätt förnyas? 2. Vilka konsekvenser skulle det kunna få för flygvapnets aktivitet om uttryckliga bestämmelser skulle ge naturvårdsverket eller länsstyrelser rätt att förbjuda flygtrafik/flygvapenrörelser över naturreservat eller djurskyddsområden?
Herr talman! Börje Stensson tar upp den incident som inträffade vid Stora Karlsö, då åtminstone ett 50-tal sillgrissleägg från 6 400 häckande par förstördes — möjligen kan ytterligare några ha förstörts på bohyllorna. Händelsen gjorde att myndigheterna började undersöka saken, och chefen för flygvapnet har således nu ändrat reglerna. Tidigare stod det att genomflygning skulle undvikas under tiden 15 mars-15 augusti och att genomflygning skulle undvikas i möjligaste utsträckning under övrig tid. Den nya formuleringen är följande: Genomflygningsförbud 15 mars-15 augusti. Övriga tider skall genomflygning undvikas.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de uppgifter som försvarsministern nu lämnade. Det är en stark förhoppning från min sida — och säkert också från försvarsministerns — att sådana incidenter som de som nu har inträffat ”av misstag”, som det uttryckligen står i försvarsministerns svar, skall kunna undvikas i framtiden. Jag tackar än en gång för svaret på frågan.

Herr talman! Ivar Virgin har frågat mig varför regeringen fördröjer ett beslut om projektering av kustkorvetter. Frågan om projektering av kustkorvetter har behandlats i anslutning till överbefälshavarens systemplan 2 för kustkorvett, programplanen för det militära försvaret 1985-1990 samt den nyligen inkomna samlade planen för ubåtsskyddets inriktning. Regeringen har den 1 november medgett projektering av nämnda fartyg. Projektet har inte försenats.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på frågan. Det är tillfredsställande att regeringen äntligen har kommit till beslut och beviljat medel för projektering av de fyra kustkorvetterna. Jag har i och för sig svårt att förstå varför beslutet om det i sammanhanget låga anslaget på 8 milj.kr. inte fattades direkt i samband med ÖB:s begäran i juni. Jag konstaterar också att beslutet inte var fattat när jag den 18 oktober ställde min fråga. En tidigareläggning av projekteringen av kustkorvetterna var en viktig del av partiöverenskommelsen om försvaret, som träffades i mars i år. Den skulle dessutom utgöra en viktig signal till vår omvärld om att vi utan dröjsmål tänkte sätta in resurser för att komma till rätta med vår svaghet på ubåtsjaktområdet. Den bistra sanningen är att vi f.n. saknar en avgörande och viktig del i våra ubåtsjaktstyrkor, nämligen fartyg som kan utföra kvalificerad ubåtsjakt samtidigt som de har goda möjligheter till vapeninsats. Sådana fartyg har dessutom goda resurser att leda och samordna andra insatser, och de har god uthållighet. Ett konsekvent handlande i överenskommelsens anda skulle ha krävt ett snabbt beslut av regeringen i projekteringsfrågan. Genom dröjsmålet kan oklarhet redan ha skapats om regeringens allvarliga vilja att leva upp till överenskommelsen. En sådan oklarhet kan helt i onödan ge omvärlden uppfattningen att regeringen tvekar i en viktig försvarsfråga. Jag vill ändå uttrycka förhoppningen att förseningen är ett olycksfall i arbetet och att regeringens beslutsamhet att förstärka vår ubåtsjaktförmåga är obruten och kommer att manifesteras när beställningen av fartygen skall göras. Utvecklingen i vårt närområde gör en sådan beslutsamhet nödvändig.
Herr talman! Jag kan försäkra Ivar Virgin att några förseningar när det gäller projekteringen icke har ägt rum. Vi ville invänta alla de planer som vi hade lagt ut, till överbefälhavaren framför allt, innan vi fattade det definitiva beslutet. Som Ivar Virgin säkert vet innebär det nu aktuella beslutet projektering — inte anskaffning av kustkorvetter och inte heller någon bindning av antalet kustkorvetter. Det formella beslutet om anskaffning kommer att fattas nästa höst, och frågan prövas f.n. i det pågående budgetarbetet.

Herr talman! Rune Rydén har frågat mig om jag vill medverka till att de byggnader som står på militära övningsfält och inte behövs för militära behov försäljs på i frågan skisserat sätt — om så erfordras efter lagändring —i den mån de inte ligger i vägen för den militära verksamheten. Rune Rydén har vidare frågat justitieministern vad han anser om möjligheten att sälja militära byggnader på i frågan angivet sätt och, om detta bedöms juridiskt ohållbart, vilken möjlighet som finns att genom lagändring skapa en möjlighet till försäljning med för de militära intressena tillfredsställande resultat. Frågan har överlämnats till mig. Vad först gäller frågan om det är möjligt att sälja militära byggnader på det sätt som anges av Rune Rydén kan jag efter samråd med justitieministern svara att det i och för sig inte torde vara något som hindrar att ett servitutsavtal utformas så att en köpare avstår från att framställa enskilda anspråk mot säljaren enligt bestämmelserna i miljöskyddslagen. Frågan är emellertid inte avgjord genom att man på detta sätt sätter miljöskyddslagens civilrättsliga regler ur spel. Hänsyn måste också tas till de regler av offentligrättslig natur som finns i miljöoch hälsoskyddslagstiftningen. Om vid försäljning av ett bostadshus inom ett militärt övningsfält störningarna från övningsverksamheten visar sig överskrida gränsen för vad som kan godtas av miljöoch hälsoskyddsmyndigheterna kan dessa komma att utfärda förbud mot eller ställa krav på inskränkningar i verksamheten. Den militära verksamheten förändras ständigt, och det ligger i sakens natur att det måste finnas en viss handlingsfrihet när det gäller utnyttjandet av ett övningsfält. En försäljning på angivet sätt, t.ex. i det aktuella fallet Revingehed, skulle alltså kunna leda till, förutom risk för upprepade konflikter med de boende, att de militära myndigheterna genom förelägganden från vederbörande miljöoch hälsoskyddsmyndigheter skulle tvingas att inskränka övningsverksamheten på ett inte godtagbart sätt. Jag kan inte medverka till åtgärder som kan leda till att uppsatta utbildningsmål äventyras. Jag vill också hänvisa till de riktlinjer för avvecklingen av statens bestånd av uthyrningsbostäder som regeringen har fastställt och som har utformats mot bakgrund av de lagbestämmelser som har till syfte att slå vakt om en god bostadsmiljö. Enligt dessa riktlinjer, som har redovisats i regeringens proposition i avvecklingsfrågan, skall bostadshus, som ligger så nära flygfält, skjutbanor o. d. att kommunens bullergränser överskrids, inte bjudas ut till försäljning. Hyresförhållandena bör så snart som möjligt avvecklas. Staten bör inte medverka till ett boende som från miljösynpunkt, t.ex. när det gäller buller, inte svarar mot dagens krav. Vid genomförandet av den beslutade avvecklingen har fortifikationsförvaltningen att följa de principer som sålunda har fastlagts. Jag är inte beredd att ta några initiativ för att få till stånd en ändring av försäljningsprinciperna. En lagstiftning som skulle innebära avsteg från gällande offentligrättsliga regler i miljöoch hälsoskyddslagstiftningen anser jag helt utesluten.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsminister Anders Thunborg för svaret, vilket till en början gjorde mig mycket glad. Men allteftersom försvarsministern läste upp svaret sjönk mitt mod. Det finns många skäl härtill.

Detta gäller främst Silvåkra gård, de centrala delarna av Silvåkra och Revinge byar, vissa grupper av sommarstugor, vissa grustag m.m. Även i övrigt kan enstaka hus inom området alltjämt utnyttjas för bostadsändamål. Detta innebär enligt arméchefen att en del av den inom området bosatta befolkningen kan bo kvar i den mån man så önskar.” I början av samma stycke kan man läsa: ”Utöver bostäderna på jordbruksgårdarna finns i runt tal 30 permanenta bostäder inom området. Antalet sommarstugor uppgår till i runt tal 150, varav ett 20-tal är belägna på ofri grund. Inom området är fast bosatta ca 420 personer, —- — .” Det var alltså år 1963. Vidare säger man på s. 27 i samma proposition: ”Eftersom ett utvidgat Revingefält icke är avsett för stridsskjutningar, är en viss bosättning alltjämt möjlig inom fältets gränser. I konsekvens härmed har förutsatts, att vissa koncentrerade bebyggelseområden, främst det centrala området vid Silvåkra by och vissa områden med fritidsbebyggelse, skall kunna lämnas att bestå såsom enklaver inom fältet. Kronan bör dock vara beredd att — i den mån ägarna själva så önskar — inlösa byggnader med tillhörande mark inom det utvidgade övningsfältet under förutsättning att förvärv kan ske till skäligt pris.

Endast några enstaka byggnader kommer att finnas kvar inom fältet utöver privata enklare sommarstugor. Ett genomförande av förslaget betyder att hela bygden raderas ut.” Dessutom har det, herr talman, sagts mig att man från militärt håll inte anser det vara önskvärt att bli av med all den befolkning som finns i stugorna i det aktuella området. Därför vill jag ställa följande fråga: Är försvarsministern beredd att se över frågan om förhållandena på Revingefältet, så att en mildring kan komma till stånd?
Herr talman! Rune Rydén tar här även upp frågan om Silvåkra by på Revingefältet. Jag har tittat på det ärendet. När det gäller frågan om en försäljning av försvarets bostadsbyggnader i den här byn kan jag säga att fortifikationsförvaltningen f. n. utreder om en sådan kan ske med hänsyn till gällande bestämmelser för utnyttjande av övningsfältet, vilka utfärdades av regeringen 1965. I Silvåkra by är ju redan i dag några av fastigheterna i annans ägo. Några fastigheter, framför allt i kanten av övningsfältet, kommer förmodligen att kunna säljas. På P 7 gör man nämligen bedömningen att området kring dessa bostäder inte kan användas ur övningssynpunkt. Vidare: En del av de här gårdarna som har god teknisk status och som är användbara även ur andra synpunkter kommer att kunna användas som mobiliseringsplatser och förråd samt som lokaler för frivilligverksamheten. Det är vad man upplyst mig om. Det är alltså läget f.n. när det gäller förhandlingarna om Silvåkra by.
Herr talman! Det försvarsministern nu har sagt gäller enbart Silvåkra by. Det är i och för sig en lösning som kan diskuteras. Men när det gäller den övriga fritidsbebyggelsen och permanentbebyggelsen på fältet anser jag att en del av den behövs av rent övningstekniska skäl, som det har sagts mig — man tycker att det är bra att det finns en levande trakt att öva i. Försvarsministern antyder också att det finns möjligheter att försälja fastigheterna med olika förbehåll till de människor som bor i dem. Det har redan skett i ett fall beträffande Revingefältet, år 1979. Och jag vet att det har skett — även om det inte har prövats juridiskt i praktiken — när det gäller vissa områden vid flygfält. Jag frågar mig varför man inte i större utsträckning skulle kunna pröva detta beträffande Revingefältet. Jag delar landsantikvariens synpunkt att det förslag som lagts fram är alldeles för långtgående och kommer att leda till stora sociala konsekvenser inom området. Dels gäller det de sociala aspekterna, dels tror jag — som de militärer jag talat med —- att det kan vara bra för militären ur övningssynpunkt att ha en levande bygd runt omkring sig.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Tyvärr har omfattningen av den konstnärliga utsmyckningen inte blivit riktigt den som man hade anledning att förvänta sig. Det kan bero på olika förhållanden. Det kan bero på att man helt enkelt har utnyttjat lånemöjligheterna dåligt, i sin tur beroende på att det innebär en ökning av den totala låneskulden, vilket slår igenom i högre boendekostnader och högre hyror. Det kan också bero på — vilket jag tror finns med i bilden — att informationen har varit dålig beträffande de möjligheter som finns. Det var också något som bostadsutskottet tog uppi sitt betänkande våren 1984, då vi pekade på att informationen på detta område behövde förbättras. Ofta saknar nog också byggherrarna de riktiga incitamenten för att ansöka om detta lånetillägg, och schablonbeloppet på 10 kr. per kvadratmeter är nog också för lågt. Jag har ställt frågan mot bakgrund av riksdagens uttalande om att den förordade översynen borde ske skyndsamt och att regeringen snarast för riksdagen borde redovisa sin syn på hur dessa frågor skulle lösas. Man kan naturligtvis alltid diskutera vad som är ”skyndsamt” och ”snarast”. Nu säger bostadsministern att han skall redovisa sin syn på frågan i budgetpropositionen 1985.

Kan förslagen exempelvis innebära att man går över mer till bidrag i stället för lån, för att om möjligt stimulera till ett bättre utnyttjande av möjligheterna på detta område?

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för de ytterligare besked som han har gett. Vi är överens beträffande angelägenheten av att få till stånd en förbättring på detta område. Jag delar också bostadsministerns uppfattning att den konstnärliga utsmyckningen i dag kommer med i byggnadsprojekten alltför sent. Det finns ytterligare en aspekt i denna fråga, och det är att ge de utövande konstnärerna meningsfull sysselsättning. Det är oerhört många konstnärer som nu inte har tillräckligt med arbetsuppgifter, och det är som bekant ett stort problem för dem.

Jag tackar än en gång bostadsministern för de kompletterande svar som han har gett.

Herr talman! Jag får tacka bostadsministern för svaret, som tyvärr inte gav det konkreta besked jag hade hoppats på. Det hör väl lyckligtvis till ovanligheterna att ett enhälligt riksdagsbeslut leder till så pass allvarliga konsekvenser för enskilda medborgare som den här aktuella lagändringen har gjort. Lagändringen från den 1 januari 1982 gällande gatukostnadsersättningen till kommunerna har lett till orimliga ersättningskrav på enskilda fastighetsägare. Det har förekommit fall då enbart räntan på avkrävt belopp överstigit folkpensionen för en pensionär. Missförhållandena har påtalats i centermotionerna 1983/84:722 och 1344.

Jag konstaterar att arbetsgruppen inte fått fram tillräckligt underlag för lösningar på problemen. Troligen finns det mer konkreta förslag att hämta i de remissvar som bostadsministern nämnde och som nu bearbetas i departementet. Det gäller nu att snabbt få rättelse på alla dessa påtalade och av arbetsgruppens utredning bekräftade missförhållanden. Så länge den nu gällande ordningen tillämpas kommer ständigt ytterligare fastighetsägare i kläm med allt vad det betyder av obehag och kostnader. Inte minst är det irriterande med en långt utdragen beslutsprocess och nödvändiga överklaganden till kammarrätt för eventuellt slutligt avgörande i regeringsrätten. Är bostadsministern införstådd med vilken svår ekonomisk och social situation som fastighetsägare hamnar i på grund av de bestämmelser som nu gäller? Är bostadsministern villig att nu se till att det snabbt kommer fram förslag till en ändring?

Herr talman! Jag vill till bostadsministern säga att det inte är konstigt att denna fråga diskuteras. Det förhållandet att dessa kostnader överstiger andra pålagor, som bostadsministern nämnde, gör ju inte att de förra kan sopas under mattan. Det är riktigt att det var fråga om ett borgerligt förslag, men beslutet fattades i enighet här i kammaren, utan att någon motion väcktes i anledning av propositionen och utan att någon reservation avgavs till betänkandet. Jag noterar bostadsministerns välvilliga inställning till att beakta situationer, ekonomiskt och socialt, som uppstår för de enskilda. Hur stor den ekonomiska belastningen blir är i hög grad beroende av standarden på de gatuanläggningar som det gäller. Jag vill understryka vad arbetsgruppen säger på s. 19 i sin promemoria: ”Målsättningen måste givetvis vara att den totala kostnaden för anläggning, drift och underhåll blir så låg som möjligt. Vid tillämpningen av gatukostnadsreglerna måste dock beaktas att endast kostnaderna för en normal gatustandard för området i fråga kan tas ut av fastighetsägarna.” Det är uppenbarligen många gånger som det har brustit i detta avseende. Man har tillämpat för hög standard och därigenom kommit att ta ut ersättningar som varit onödigt höga. Detta bör man ta hänsyn till framöver.

Herr talman! Det sista uttalandet blir jag förvånad över. Genom frågan jag ställt och centermotionerna jag nämnt visar vi i allra högsta grad att vi intresserar oss för dessa problem. Jag vill inte alls påstå att bostadsministern har sopat detta problem under mattan. Jag är tvärtom som motionär mycket tacksam över att denna arbetsgrupp blev tillsatt så snabbt. Men vad det nu gäller — och det är vi säkerligen överens om — är att man under beredningen i departementet verkligen får en ordentlig genomlysning av frågan och att just sådana mycket svåra fall som vi haft anledning att ta upp motionsvägen inte inträffar i framtiden. Det är direkt stötande att vi har lagbestämmelser som leder till sådana konsekvenser. Jag hoppas att vi inom en snar framtid får ett konkret förslag från bostadsministern.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Bostadsbrist i egentlig mening föreligger i dag endast i storstadsregionerna. Efterfrågan på centralt belägna smålägenheter är stor, samtidigt som tillgången till byggbar mark i dessa områden helt naturligt är starkt begränsad. Däremot finns det ett stort antal vindar som i dag står oanvända och som skulle kunna bli utmärkta smålägenheter, om man införde lättnader i kraven i byggnadslagstiftningen och lånebestämmelserna, t.ex. beträffande hissar, takhöjder, fönsterhöjder, rumsstorlekar och annat som i dag hindrar en ombyggnad av vindsvåningar. Vi moderater har länge krävt en rejäl avreglering av byggsektorn generellt sett, men jag har inte något hopp om att få med bostadsministern i det arbetet. Men jag hade faktiskt hoppats och trott att jag skulle få ett positivt svar på just den här frågan, där det är så uppenbart att det finns en stor efterfrågan och ett stort intresse av att bygga om dessa vindsvåningar. Man bara väntar på ett litet tecken från bostadsministern, och så sätter man i gång.

Herr talman! Jag är i och för sig glad att höra att bostadsministern personligen är positiv till den här tanken. Men jag har svårt att förstå att just den här delen av betänkandet skall behöva skickas till ett antal remissinstanser. Då måste man ju vänta på svaren. Frågan är ju så självklar. Övriga förslag i den här promemorian — det är en hel svärm med mer eller mindre orealistiska och otänkbara förslag — kan man naturligtvis remissbehandla. Men i den här frågan är det uppenbart att det som krävs är att bostadsministern bestämmer sig för att lätta på kraven. Detta kostar inte ett öre för statsmakterna. Det är alltså inte fråga om pengar den här gången, utan om att vara litet alert och sätta i gång. Det är märkligt att allt skall gå så långsamt och vara så segt i den statliga förvaltningen.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

Vi kommer nämligen aldrig att kunna uppfylla alla de krav som räknas upp beträffande tillgänglighet, storlek på rummen osv. Det går inte när det gäller vindsvåningarna. De kommer i stället att innehålla speciella smålägenheter, kanske främst för unga men även för vuxna ensamma. Kanske bostadsministern och jag skulle kunna trivas i en sådan lägenhet här i Stockholm på någon vind i Gamla stan.

Herr talman! Jag får tacka bostadsministern för svaret på min fråga — det var kort och klargörande. Förhoppningen om att en ny planoch bygglag skulle följas av en förenklad svensk byggnorm har försvunnit sedan bostadsministern givit uppdraget om översynen av SBN till planverket. Det finns flera anledningar till att jag påstår detta. Det är näst intill en naturlag att ingen person eller organisation mäktar åstadkomma någon genomgripande förändring av den egna verksamheten i akt och mening att minska arbetsuppgifterna. Det är en aning förvånande att bostadsministern, med sin breda erfarenhet av offentlig verksamhet, inte insett detta. Jag hade för en tid sedan tillfälle att ta del av planverkets egen syn på planarbetet. Detta förstärker min uppfattning att något väsentligt inte kommer att ske. Planverkets chef försvarade regelverket näst intill varje kommatecken. Att sedan planverket saknar personal med modern utbildning, enligt dess egen bedömning, inger farhågor för att ny och aktuell teknik inte kommer att ligga till grund för arbetet. Det kan väl ändå inte vara möjligt att bostadsministern är ovetande om den massiva kritik som riktas mot SBN av så många — alltifrån byggfolk till bostadskonsumenter. Skall vi någonsin kunna komma till rätta med de höga bostadskostnaderna måste också regelsystemet förändras och förenklas. Herr talman! Jag vill till sist fråga bostadsministern om han är villig att medverka till att vi i den nya SBN slipper skrivningar av följande slag: ”Vardagsrummet skall ha en storlek och utformning som gör det lämpligt för olika typer av samvaro. Vardagsrum skall vara minst 3,6 m brett, dock får det vara 3,4 m om dess långsida är försedd med fönster ——-.

Herr talman! Med tanke på den kritik som riktats mot planverket borde regeringen ha sett till att det skett en förstärkning, att man fått in människor som på ett helt annat sätt kunnat ta tag i de här frågorna. Jag tycker att det här problemet inte är löst på det sätt som det borde vara. När det gäller råd och anvisningar hoppas jag nu, bostadsministern, att man följer den proposition som lades fram i våras där det står att man skall skilja på det som är råd och anvisningar och det som är ett regelsystem, så att vi slipper det förhållandet att man ute i kommunerna tar råd och anvisningar som bindande regler, vilket faktiskt händer. Detta tycker jag är synd, och jag hoppas att det blir en uppdelning, så att det klart framgår vad som är råd och anvisningar och vad som är bindande regler.

Herr talman! Jag vill till bostadsministern säga att jag är överens med honom om att vi behöver regler för säkerhet och kvalitet. Jag kommer ifrån Dalarna, som har en stark byggnadstradition, och där är irritationen stor över det regelsystem som finns. Som bostadsministern vet hänger bostadsfinan sieringen också samman med låneformerna. Detta är något för många ganska komplicerat. Just nu, när man håller på med ROT-programmen ute i kommunerna, stöter man på problem. Jag är överens med bostadsministern om — och det är viktigt — att vi måste få ett vettigt regelsystem, men vi måste också få färre, enklare och klarare regler.

Herr talman! Jag kan förstå detta när det gäller stora områden. Men det finns ju också enskilda människor ute i kommunerna som drabbas härvidlag. Vi har i Dalarna — som jag sade — gammal byggnation, för vilken då alla dessa regler och förordningar skall tillämpas, så att det hela blir svårhanterligt. Men jag har förståelse för att vi måste ha ett regelsystem, så att det blir en god standard på våra bostäder. Men så omfattande som systemet är i dag tycker jag inte att det behöver vara.

Herr talman! Jag vill först tacka bostadsministern för svaret. För att det inte skall råda något som helst tvivel om riktigheten i mitt påstående att det faktiskt används industriflis, ber jag att få citera ur en intervju med Skogsägareföreningens verkställande direktör i Norrbottens Kuriren. Han säger: ”Det finns två sorters flis, en huggen och en riven. Den huggna går till industrin, men en viss del måste blandas med den rivna för att matningen i flisvärmefickorna till pannan ska fungera. Genom att det gick för stora mängder huggen flis till Masonite fick värmeverket mest riven flis i september och oktober. Det blev störningar. Värmeverkets ledning, BE-AB skrev då ett argt brev till Skogsägarna som man har kontrakt med att köpa flis av och klagade på fliskvalitén. Från Skogsägarnas sida såg man sig tvingade att strypa leveranserna av huggen flis till Jokkmokk för att klara sina åtaganden åt värmeverket.” Det här, herr bostadsminister, visar ju att mitt påstående om användningen är helt riktigt. Jag accepterar självfallet bostadsministerns förklaring att han själv inte kan ingripa i den här frågan.

Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret på min fråga, men får väl med förvåning konstatera att svaret i egentlig mening inte är något svar alls på mina frågor. Det som är värt att notera är att man vill vänta med att komma med några besked över huvud taget. Detta kan naturligtvis, bostadsministern, tolkas på två olika sätt. Det ena är att man kan vara oroad över opinionen och inte gärna vill väcka den björn som sover på ett tidigt stadium. Det andra är — och det är en litet positivare förklaring — att man kanske trots allt har tagit starkt intryck av de synpunkter som framförts inte bara av skogsbrukets intressenter utan även av jordbrukets intressenter. Jag för min del hoppas att det är det senare alternativet som gäller i detta sammanhang. Både jag och statsrådet Gustafsson har i våra läroböcker från folkskolan fått lära oss att jordoch skogsbruk, fiske och boskapsskötsel har under en mycket lång tid varit viktiga delar av den svenska ekonomin, och är det t.o.m. nu. Men det är inte utan förvåning man konstaterar att regeringen inom sitt kansli trots allt funderar över att nu börja betrakta skogsbruket tillsammans med jordbruket som någonting mera sekundärt. Naturvård, friluftsliv, kulturminnesvård och rennäring — i och för sig viktiga delar — har tydligen blivit betraktade som riksintressen, men inte jordoch skogsbruk. Jag vill gärna ställa frågan: Varför har den här tanken över huvud taget kommit upp? Det hela fungerar ju ganska bra redan i dag. Jag kan inte heller riktigt få det här att gå ihop med den socialistiska ideologin. Man får en känsla av att det är någon form av egendomlig decentraliseringsneuros som har gripit tag i bostadsminister Gustafsson eller kanske t.o.m. hela det socialdemokratiska partiet. Vi vet bägge två att ambitionerna ute i våra kommuner är stora när det gäller naturinventeringar och att det hela tiden är bevarandesidan som ligger i frontlinjen och ställer anspråk på mer och mer mark. Jag har en stark känsla av — det tror jag att också bostadsministern har — att detta kan innebära att en betydande mängd av skogsmark kommer att tas i anspråk för någonting som skulle vara betydligt mera värdefullt att tillhandahålla för de råvaror som vår skogsindustri behöver. Det var inte alltför länge sedan som vi märkte att skogsråvaran inte räckte till.